Herr talman! Den genomgripande reform av konkursförfarandet som regeringen nu föreslår och som riksdagen i dag skall ta ställning till är av stor betydelse för det ekonomiska livet och samhället i övrigt. Förslaget tillgodoser viktiga reformbehov. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att det trots vissa meningsskiljaktigheter synes finnas en bred enighet om huvuddragen i reformen. Förslaget utgör andra ledet i den omarbetning av konkurslagen som inleddes för några år sedan. I en första etapp reviderades den materiella konkursrätten, bl.a. reglerna om förutsättningarna för konkurs och om återvinning. Genomförs den nu föreslagna reformen av konkursförfarandet, innebär det att konkurslagstiftningen i väsentliga delar anpassas till nutida förhållanden. Till skillnad mot den mera begränsade reform som föreslogs i en proposition år 1976 omfattar det nu aktuella förslaget både stora och små konkurser. Det återstår dock fortfarande några frågor att lösa innan reformarbetet kan anses avslutat. I detta hänseende kan jag till en början erinra om att den dåvarande trepartiregeringen 1977 gav konkurslagskommittén i uppdrag att överväga hur man bäst skall kunna förebygga det missbruk av konkursinstitutet som bl.a. kommer till uttryck genom upprepade konkurser. I enlighet med detta uppdrag har kommittén lagt fram ett förslag om införande av s.k. konkurskarantän. Förslaget innebär att en näringsidkare, som har gått i konkurs, under vissa förutsättningar kan förbjudas att driva näring under en femårsperiod. Förbudet skall grundas på en domstolsprövning i varje särskilt fall. Förslaget har sänts på remiss. Remissbehandlingen är i det närmaste avslutad. De remissinstanser som hittills har yttrat sig har över lag varit positiva till tanken på ett näringsförbud i samband med konkurs. Regeringen avser att snarast ta ställning till kommittéförslaget med sikte på att en proposition i ämnet skall läggas fram i höst. Av arbetet på att revidera konkurslagen återstår sedan en översyn av bl.a. bestämmelserna om bevakning i ordinära konkurser. Konkurslagskommittén är f. n. sysselsatt med den uppgiften. I slutskedet av arbetet måste också konkurslagen moderniseras i språkligt och lagtekniskt avseende. Som jag redan har antytt omfattar den reform som riksdagen behandlar i dag förfarandet i både stora och små konkurser. Det är utan tvivel värdefullt ur både saklig och lagteknisk synvinkel att förfarandefrågorna på detta sätt har kunnat behandlas i ett sammanhang för alla konkurser. Nuvarande ordning för förvaltning och tillsyn har otvivelaktigt klara brister. Särskilt iögonfallande är att utredningen i dess.k. fattigkonkurserna är otillräcklig. Bristerna har naturligtvis blivit mera kännbara allteftersom konkurserna har ökat i antal. Denna ökning har varit mycket kraftig under de senaste 10-12 åren, även om en viss avmattning har kunnat skönjas under senare tid. Ett markant drag i utvecklingen är den starka ökningen av antalet fattigkonkurser. De har under tioårsperioden 1969-1978 nästan fördubblats och utgör nu inemot tre fjärdedelar av hela antalet konkurser. Det är svårt att göra en säker prognos om den fortsatta utvecklingen. Vi måste dock räkna med att antalet konkurser under de närmaste åren kommer att ligga kvar på en hög nivå. Innan jag går in på de särskilda delarna i propositionsförslaget vill jag ange några av de grundläggande synpunkter på konkursförfarandet som propositionen utgår ifrån. Konkursinstitutet har till ändamål att tillhandahålla en ordning genom vilken samtliga borgenärers konkurrerande anspråk mot en insolvent gäldenär i ett sammanhang kan tillgodoses så långt tillgångarna förslår. Det är av stor vikt för vårt ekonomiska liv att konkursförfarandet är utformat så att borgenärernas förluster i all möjlig mån begränsas. Det är också viktigt att Nr 141 värdeförstöring undviks så långt det går. Detta kräver att förfarandet är Onsdagen den effektivt och att konkurskostnaderna kan hållas på en rimlig nivå. 9 maj 1979 Man måste emellertid här vidga perspektivet. När vår nuvarande konkurslag kom till år 1921 hade man de rent ekonomiska intressena i blickpunkten. I dag måste också andra hänsyn vägas in. När ett företag befinner sig i en ekonomisk kris, vare sig det har gått så långt som till konkurs eller ej, gör sig ofta viktiga samhällsintressen gällande. Om verksamheten t.ex. läggs ned vid ett företag, kan detta få allvarliga verkningar för de anställda och därmed också för den bygd där verksamheten bedrivs, liksom för samhället i stort. Samhället har på senare tid tagit på sig ett allt större ansvar för att upprätthålla sysselsättningen och för att över huvud taget säkerställa en gynnsam utveckling av näringslivet. Detta kommer till uttryck bl.a. i statliga engagemang genom stöd och bidrag i många former. När ett modernt konkursförfarande utformas måste hänsyn tas till sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska intressen. Förfarandet bör vara uppbyggt så att även dessa intressen kan beaktas. Det finns också ett annat centralt samhällsintresse som måste påverka utformningen av konkursförfarandet. Det är allmänt bekant att en betydande brottslighet förekommer i samband med konkurser. Det rör sig främst om gäldenärsbrott, som inte sällan utgör ett led i en mera omfattande ekonomisk brottslighet. Undersökningar tyder på att gäldenärsbrott förekommer i samband med 40-50 96 av alla fattigkonkurser och i en något mindre andel av de ordinära konkurserna. En annan vanlig brottstyp i dessa sammanhang är brott mot uppbördslagen. Arbetet på att bekämpa den ekonomiska brottsligheten har som bekant kraftigt intensifierats under de senaste åren. Det är viktigt att själva konkursförfarandet utformas så att möjligheterna att uppdaga och beivra förekommande brottslighet väsentligt förbättras. En sådan ordning har säkerligen också en betydande brottsförebyggande effekt. Jag går därmed över till att något kommentera de olika delarna i propositionen. Förvaltningen i konkurs effektiviseras på flera sätt. För det första skall endast väl kvalificerade affärsjurister anlitas för förvaltaruppdragen. Detta innebär att gällande kvalifikationskrav skärps. För det andra skall förvaltaren ha en i huvudsak självständig ställning i förhållande till tillsynsorgan och borgenärskollektiv. Detta möjliggör en snabbare och mera handlingskraftig förvaltning än nu. För det tredje blir tillsynsförfarandet effektivare. Detta är till gagn även för effektiviteten i själva förvaltningen. Förslaget innebär att nuvarande ordning med en rättens ombudsman ersätts av en myndighetstillsyn. Därmed kan större resurser tillföras tillsynsverksamheten. En myndighetstillsyn tillgodoser också de särskilda samhällsintressen som gör sig gällande i konkurs och som jag har pekat på i det föregående. Dessutom blir det lättare att få till stånd enhetliga grundläggande rutiner i fråga om både förvaltning och tillsyn. Frågan om vilka myndigheter som bör komma i fråga för tillsynen har 45 diskuterats mycket under detta lagstiftningsärendes gång. Jag vill här endast understryka att de myndigheter som har valts i propositionen — kronofogdemyndigheterna — enligt min mening är särskilt lämpade att fullgöra tillsynen bl.a. från de synpunkter som jag nyss har angett. Jag anser vidare att en tillsyn med i princip en kronofogdemyndighet i varje län som tillsynsorgan och med en jämförelsevis sträng jävsreglering utgör en fullt tillfredsställande lösning från mera principiella synpunkter. En fördel med den föreslagna ordningen är samtidigt att enklare tillsynsuppgifter kan delegeras till andra kronofogdemyndigheter än dem som är tillsynsorgan. Frågan om hur förvaltningen skall ordnas har tilldragit sig särskild uppmärksamhet när det gäller de mindre konkurserna. Detta är naturligt med tanke på att sådana konkurser kommer att bli de vanligaste och att det är i småkonkurserna som bristerna med den nuvarande ordningen i första hand ger sig till känna. Det har bedömts att ungefär 80 96 av alla konkurser kommer att handläggas som mindre konkurser. Till detta bidrar att många konkurser som enligt gällande regler handläggs som ordinär konkurs i fortsättningen kommer att följa den enklare ordningen. Detta bör för dessa konkursers del medföra minskade kostnader och därmed också bättre utdelningsmöjligheter. Propositionsförslaget innebär att man i de mindre konkurserna får en avsevärt mer effektiv förvaltning än den som f. n. kommer till stånd genom god man vid fattigkonkurs. Förvaltare skall tillsättas i alla mindre konkurser med undantag för en del dödsbokonkurser. Förvaltaren skall ha i princip samma kvalifikationer och befogenheter som förvaltare i de större konkurserna. Återvinningsfrågorna skall utredas på samma sätt som i en större konkurs, och återvinning till konkursboet skall kunna ske inom ramen för den mindre konkursen. Förvaltaren skall också utreda om konkursgäldenären kan misstänkas för gäldenärsbrott. Det är naturligt att den effektivare och omsorgsfullare förvaltning som här skall ske är mer kostnadskrävande än den enkla utredning som f. n. äger rum i fattigkonkurs. Häremot står dock de ekonomiska vinster som det effektivare förfarandet är ägnat att medföra, bl.a. genom att medel tillförs konkursbona genom återvinning. Propositionen innehåller flera förslag utöver dem som gäller förvaltning och tillsyn. Jag kan här nämna möjligheten för borgenär att få konkursgäldenärens egendom belagd med kvarstad under konkursansökningsstadiet. Vidare får förvaltaren möjlighet att på ett smidigt sätt få hjälp av kronofogdemyndighet med att skaffa sig tillgång till egendomen i konkursboet. Även reglerna om konkursgäldenärens rörelsefrihet under konkurs har arbetats om i skärpande riktning. Även i dessa delar ger propositionen bättre möjligheter att komma till rätta med brottsliga eller illojala förfaranden från konkursgäldenärens sida. Lagutskottets majoritet har tillstyrkt propositionens förslag utom på en punkt, där utskottet föreslår ett tillägg. Detta tillägg innebär att förvaltaren får en uttrycklig skyldighet att anmäla misstanke även om andra brott än gäldenärsbrott, om det under förvaltningens gång kommer fram anledning till sådan misstanke. Detta tillägg ligger helt i linje med de allmänna synpunkter som har kommit till uttryck i propositionen. Jag vill till sist något uppehålla mig vid de reservationer som har avgivits. Då vill jag först understryka att reservationerna enligt min mening inte rubbar intrycket av att det råder en grundläggande enighet om reformen. Meningsmotsättningarna avser i huvudsak en del av de organisatoriska lösningarna. När det gäller de större eller annars mera komplicerade konkurserna är alla ense om att förvaltningen bör ankomma på advokat. Men när vi kommer till de mindre konkurserna föreslås från socialdemokratisk sida att kronofogdemyndighet regelmässigt skall vara förvaltare. Vidare föreslås att länsstyrelse skall vara tillsynsorgan i konkurs. Jag vill på denna punkt nöja mig med att konstatera att vi alla är eniga om att kronofogdemyndigheternas erfarenheter på det specialexekutiva området bör tas till vara i konkursförfarandet. Regeringen har här gjort den bedömningen att advokaterna har sådana kunskaper och erfarenheter som gör dem bäst lämpade att handha förvaltningen i både stora och små konkurser, medan de erfarenheter som kronofogdemyndigheterna har förvärvat från sitt övriga verksamhetsområde kommer bäst till nytta i samband med tillsynen. Med den ordning som har föreslagits i propositionen och av utskottsmajoriteten får vi också samma system för förvaltning och tillsyn i bägge typerna av konkurser. Detta är enligt min mening en betydande fördel. Låt mig till siut ännu en gång understryka att den föreslagna konkursreformen är av väsentlig betydelse när det gäller att i både samhällets och borgenärernas intresse skapa ett effektivare konkursförfarande. Inte minst viktigt är det att vi får bättre medel att komma till rätta med brottsligheten i samband med konkurser. Jag är förvissad om att de som i fortsättningen skall ombesörja förvaltning och tillsyn i konkurs kommer att effektivt bidra till att reformens syften, som vi ju alla är ense om, blir förverkligade.

Herr talman! Genom den snabba samhällsutveckling som ägt rum under 1960 och 1970-talen har det blivit alltmera uppenbart att den nu över 50 år gamla konkurslagen måste revideras. Både enskilda och företag har rätt att kräva att konkurslagen motsvarar de krav som i dag ställs på den när en konkurs är ett faktum, Det var ett mycket bra initiativ från den socialdemokratiska regeringen, när den 1971 tillsatte utredningen konkurslagskommittén, vars betydelsefulla arbete vi nu efter hand ser resultat av. Likaså var det värdefullt att riksdagen 1975 beslutade i vissa delar av konkursreglerna. Mot den här bakgrunden fanns det goda skäl att anta att när den dåvarande regeringen under våren 1976 till riksdagen lämnade en proposition med förslag till ny handläggningsordning för mindre konkurser, så skulle denna proposition tas emot positivt. Det gjorde den också hos stora grupper av folket, men det skulle visa sig att riksdagens nya majoritet vid höstriksdagen 1976 var av en annan mening. Den avslog propositionen. Detta var ett olyckligt beslut, främst därför att samhället förlorade tid i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. När jag nu på nytt läser debattprotokollet från december 1976, kan jag inte undgå att reflektera över ordens valör och språkets nyanser. Företrädare för den borgerliga majoriteten i utskottet framhöll då att ett avslag inte skulle få några egentliga konsekvenser. Jag lämnar här två citat. En talare yttrade: ”Förseningen torde inte bli så stor att den bör få tillmätas någon avgörande betydelse.” Och en annan ledamot framhöll ”att det inte uppkommer några vådor av att vänta”. Först nu, 2,5 år senare, kan riksdagen på nytt behandla förslag till hur en effektiv konkursförvaltning skall ske. När det gäller de mindre konkurserna, som är det stora antalet, infinner sig osökt frågan: Vad har denna försening på 2,5 år betytt ur ekonomisk och social synpunkt för enskilda människor, för kommuner och för regioner? Något uttömmande svar kommer vi troligen aldrig att få. Vi kan endast spekulera. Vad som är säkert är att en betydande ekonomisk brottslighet har kunnat fortgå, som annars hade förhindrats. Ansvaret för detta får bäras av den riksdagsmajoritet som den 14 december 1976 avslog propositionen. För att så övergå till den proposition som är signerad av fp-regeringen vill jag för det första konstatera att stora delar av propositionens innehåll bygger på de förslag som fanns i den socialdemokratiska propositionen 1976. I flera av de olika delfrågorna har vi en gemensam uppfattning. Jag tänker då främst på att de s.k. fattigkonkurserna ersätts av en ny ordning för handläggning av mindre konkurser samt att förvaltare alltid skall utses i alla mindre konkurser, och likaså att förvaltaren skall undersöka om det finns möjlighet att återvinna egendom till konkursboet och om gäldenären kan misstänkas för gäldenärsbrott. Vi delar också den uppfattning som kommer till uttryck i propositionen vad gäller skärpningar i bestämmelserna om konkursgäldenärens rörelsefrihet och om tvångsmedel mot denne. För det andra får jag konstatera att vi skiljer oss åt i uppfattning främst när det gäller organisationen, dvs. vem som skall vara förvaltare och vem som skall vara tillsynsmyndighet. Mera om detta senare. Jag vill dock omedelbart framhålla att vi saknar ett avsnitt i propositionen, nämligen förslag till regler om näringsförbud i samband med konkurs, s.k. konkurskarantän. Det är inte att ta miste på den omfattande allmänna opinion som finns för ett sådant förslag. Vi hade hoppats att förslag om s.k. konkurskarantän skulle vara med i denna omgång, vilket i så fall ytterligare förstärkt propositionens betydelse. Vi tillmäter ett förslag om s.k. konkurskarantän så stor vikt att vi i anslutning till två motioner i detta ärende föreslår att riksdagen skall uttala sig till förmån för ett sådant förslag och att detta skall ges regeringen till känna. Förslag om att införa s.k. konkurskarautän har också i januari månad 1979 framförts i den socialdemokratiska partimotionen om åtgärder mot den organiserade och ekonomiska brottsligheten. Om vår reservation på denna punkt inte skulle vinna riksdagens gehör i dag, utgår jag ändock ifrån att justitieministern med all kraft driver denna fråga liksom övriga återstående delar av konkurslagskommitténs arbete. Det måste för oss alla vara en målsättning att riksdagen inom loppet av ett år bereds tillfälle att besluta även i dessa viktiga avsnitt. Då först har riksdagen genomfört en total revision av hela konkurslagstiftningen. Jag övergår härefter till att närmare motivera den socialdemokratiska reservationen i frågan om vem som skall vara förvaltare i mindre konkurser. Den socialdemokratiska gruppen föreslog redan 1976 att det skall vara kronofogdemyndigheten. Utvecklingen sedan dess har inte gett oss anledning till att ändra uppfattning. Majoriteten i lagutskottet föreslår nu i stället enskilda advokater. I vår reservation har vi mycket utförligt redovisat våra skäl, men det kan ändock vara på sin plats att här åtminstone i punktform återge de viktigaste motiven för vårt ställningstagande. it 1. Kronofogdemyndigheten bör generellt sett kunna erbjuda större möjligheter att få till stånd en effektiv förvaltning. Just en effektiv förvaltning är en av målsättningarna med propositionens förslag. 2. Kronofogdemyndigheten kan bättre än en enskild advokat beakta sysselsättningsoch regionalpolitiska skäl i samband med en konkurs. 3. Kostnaderna för förvaltningen blir sannolikt lägre i vårt alternativ. 4. Staten är i allmänhet i mindre konkurser den helt dominerande borgenären. Det är ett rimligt krav att staten då får insyn i och inflytande över förvaltningen. Brottsförebyggande rådet påvisar i sin rapport nr 1 år 1978 att skatteskulder och avgifter till det allmänna i genomsnitt utgjorde två tredjedelar av de totala skulderna i ett urval konkurser i Stockholm 1974. Därtill kommer att i ca 75 96 av fattigkonkurserna har konkursansökningen gjorts av kronofogdemyndigheten som representant för det allmänna. S. Mindre konkurser har många beröringspunkter med utsökningsförfarandet, som kronofogdemyndigheterna i dag ägnar sig åt. 6. Enligt propositionens förslag skall kronofogdemyndigheten pröva anspråk enligt den statliga lönegarantin i mindre konkurs. Det är praktiskt om kronofogdemyndigheten samtidigt är förvaltare. 7. Kronofogden har redan nu en dubbelroll som företrädare för staten och som exekutivt organ. Lagrådet anser att denna dubbelroll inte generellt gör kronofogden olämplig som förvaltare. 8. Det har i debatten anförts invändningar ur rättssäkerhetssynpunkt mot alternativet med kronofogden som förvaltare. Jag får då framhålla att kronofogdepersonalen arbetar under tjänsteansvar och att kronofogdemyndigheten står under kontroll av JK och JO. Kronofogdemyndigheten kan, helt fri från enskilda partsintressen, agera minst lika fritt och obundet som en advokat. 9. Kronofogdemyndigheten behöver få flera kvalificerade uppdrag, dels för att göra tjänstgöringen där mera attraktiv, dels för att man skall kunna behålla nu befintliga kronofogdemyndigheter — ett krav som tidigare uttalats i samband med behandling av frågor rörande regionalpolitik och decentralisering. Från vår sida anser vi att motiveringen är fullödig och att starka skäl talar föratt kronofogdemyndigheten skall vara förvaltare i mindre konkurser. Men hur välmotiverad vår uppfattning än är, har vi en känsla av att majoriteten inte lyssnar på oss. Det synes som om majoriteten tog ställning i denna sakfråga redan 1976. När man läser utskottsmajoritetens skrivning, propositionen och alla remissvar kan man inte undgå att konstatera att Advokatsamfundet har haft en stor framgång med sitt remissvar. I direkt anslutning till frågan om förvaltare står valet av tillsynsmyndighet. Den socialdemokratiska gruppen föreslår att länsstyrelsen skall anförtros denna uppgift. Detta gäller både ordinära och mindre konkurser. Länsstyrelserna har redan nu tillgång till tjänstemän som har erfarenhet av att handlägga kvalificerade företagsekonomiska och revisionstekniska frågor. Länsstyrelserna har även en betydande kunskap och mycket god insikt i de svåra och ofta komplicerade arbetsmarknadsoch regionalpolitiska spörsmålen. Dessa centrala frågor måste numera vägas in i handläggningen av konkurser. Det är ingen överdrift att påstå att det i dag är arbetsmarknadsoch sysselsättningsfrågor som står i centrum för folks intresse. Det är då naturligt att länsstyrelserna upplevs som den självklara tillsynsmyndigheten i detta sammanhang. Vårt förslag är, något populärt uttryckt, den raka vägen. Om kronofogdemyndigheten utses till tillsynsmyndighet, måste den i vissa ärenden låna kvalificerad personal från länsstyrelsen. Detta är enligt vår mening en onödig omväg. Även lagrådet har i sitt yttrande förordat länsstyrelserna som tillsynsmyndighet. Lagrådet skriver: ”Med det verksamhetsområde som sålunda avses för tillsynsmyndigheten är det enligt lagrådets mening naturligt att lägga tillsynsuppgifterna på länsstyrelserna.” Med hänvisning till detta klara uttalande från lagrådets sida är propositionens förslag av tillsynsmyndighet än svårare att förstå. Jag har inledningsvis betonat nödvändigheten och värdet av att konkurslagstiftningen moderniseras. Det finns i dag säkerligen en allmän uppslutning kring den uppfattningen. Vilka händelser är det då som har drivit fram kravet på en fullständig revision av konkurslagen? Det råder inte längre någon tvekan på den punkten. Allt större grupper i vårt samhälle har under senare år insett att konkursinstitutet i betydande omfattning har blivit ett instrument inom den organiserade ekonomiska brottsligheten. Det har länge funnits skäl att anta, att det bland fattigkonkurserna har dolt sig ett flertal fall av konkursförbrytelser, som aldrig har kommit att bli föremål för beivran. Mot sådana företeelser reagerar det svenska folket — med all rätt. Jag utgår ifrån att de nya lagbestämmelser som riksdagen i dag skall besluta Nr 141 om även skall öppna möjlighet till att komma på spåren sådan organiserad Onsdagen den brottslig verksamhet i vilken det som ett led ingår att driva företag till konkurs 9 maj 1979 och att före konkursutbrottet föra tillgångarna från bolaget. Skulle det efter en tids erfarenhet visa sig att konkurslagen på nytt behöver ses över är vi naturligtvis beredda att ta initiativ därtill. En sådan åtgärd ligger helt i linje med vår principiella uppfattning när det gäller att bekämpa den organiserade och den ekonomiska brottsligheten. Inom lagutskottets område gäller det framför allt konkurslagen och i anslutning till aktiebolagslagen den handel som tycks pågå med de s.k. 5 000-kronorsbolagen. I övrigt får jag av tidsskäl hänvisa till den omfattande partimotion som den socialdemokratiska riksdagsgruppen lämnade i januari månad i år. Utöver vad jag här sagt finns det ytterligare en omständighet som enligt vår bestämda mening måste beaktas vid en reformering av konkurslagen, nämligen att samhället numera på ett helt annat sätt än tidigare har ansvar för att sysselsättningen upprätthålls och att näringslivet utvecklas gynnsamt. Detta avsnitt kommer Birgitta Johansson senare att närmare utveckla. Sammanfattningsvis får jag framhålla följande. Det i propositionen framlagda förslaget till ändring i konkurslagen, som i långa stycken överensstämmer med förslag i proposition 1975/76:210, tillgodoser åtskilliga av de krav man enligt vår mening bör ställa vid en reform på området. Bristerna i förslaget hänför sig främst till de organisatoriska lösningarna beträffande förvaltningen i mindre konkurser samt tillsynen i konkurs. Jag hoppas att det för mig varit möjligt att i vanliga ord ge något av vår allmänna syn på en omfattande och i vissa stycken svår lagtext. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Att personer, juridiska eller fysiska, inte kan betala sina skulder är något som förekommer. Att en gäldenärs tillstånd emellanåt kan bli så dåligt att han är insolvent och att alla borgenärer därmed får ett intresse av att kunna bevaka sina fordringar är tyvärr också något som ofta förekommer. I den situationen måste man självfallet ha bestämmelser som reglerar borgenärernas förhållande inbördes och förhållandet mellan dem och den gemensamma gäldenären. Det är i första hand i detta syfte vi har konkursinstitutet. En konkurslag måste alltså syfta till att tillhandahålla borgenärerna en ordning varigenom en civilrättslig uppgörelse rörande deras konkurrerande anspråk gentemot en insolvent gäldenär kan åstadkommas. Det är viktigt att understryka detta, eftersom det i debatten emellanåt förekommer missuppfattningar om konkursinstitutets egentliga innebörd. En konkurs innebär ju exempelvis inte att en verksamhet nödvändigtvis måste läggas ner eller att sysselsättningstillfällen måste gå förlorade. Den innebär i första hand en rekonstruktion av ägarstrukturen — inte av verksamheten. Självfallet gäller också att konkursen inte är — eller rättare sagt inte skall 51 vara — ett medel genom vilket man kan bedriva avancerad ekonomisk brottslighet. Att så har skett är oomtvistat och har utan tvivel bidragit till att själva syftet med konkursinstitutet på sina håll inte framstått helt klart. Det är viktigt att placera in konkursinstitutet i sitt rätta näringsrättsliga och näringspolitiska sammanhang. Det är nödvändigt att göra det när man granskar de förslag som i dag skall behandlas — och att då ta sin utgångspunkt i att konkursen skall syfta till att så effektivt, snabbt och billigt som möjligt ordna upp förhållandena mellan ett antal borgenärer å ena sidan och en konkursgäldenär å den andra. Kan man åstadkomma regler som uppfyller den målsättningen ökar också därigenom förutsättningarna för att konkursinstitutet inte skall uppfattas som någon definitiv ättestupa för en näringsverksamhet och för att man skall kunna hindra att konkursinstitutet missbrukas i samband med ekonomisk brottslighet på det sätt som obestridligen har skett. När man nu från denna utgångspunkt granskar det framlagda lagförslaget kan man i långa stycken känna tillfredsställelse. Det är en reform som möjliggjorts genom att den borgerliga majoriteten i riksdagen tidigare har avslagit ett i långa stycken bristfälligt socialdemokratiskt förslag på det här området. Den nu aktuella reformen utgör otvivelaktigt ett steg i rätt riktning — ett steg i riktning mot att göra konkursinstitutet bättre skickat att fylla sina syften. Vad som enligt min uppfattning särskilt motiverar det omdömet är den friare ställning som konkursförvaltarna kommer att få och att konkursförvaltare skall utses också i mindre konkurser och där få en rad befogenheter. På andra punkter är förslaget mera omstritt. Här har i debatten redan nämnts att lagrådet har varit kritiskt mot valet av tillsynsmyndighet. Den kritik som lagrådet har anfört är i och för sig beaktansvärd.

Skulle det efter hand visa sig att den kritik som riktats mot förslaget i denna del likväl är bärkraftig, då får självfallet reformeringen av konkurslagstiftningen i denna del så småningom omprövas. Herr talman! Även om vi från moderat håll i väsentliga avseenden ställer oss bakom det förslag som framlagts från regeringens sida har vi på vissa punkter, som vi angivit i motion 2209, en avvikande uppfattning. I ett avseende har vi fått ett enhälligt lagutskott med oss, och det gäller vårt förslag att konkursförvaltarens skyldighet att anmäla brott som uppdagas i samband med förvaltningen skall utvidgas att omfatta också andra allvarligare brott än de gäldenärsbrott som regeringen föreslagit borde omfattas av anmälningsplikten. Jag noterar med tillfredsställelse att justitieministern ansluter sig till det förslag som lagutskottet härvidlag lagt. I ett par andra avseenden har vi emellertid inte fått gehör för våra synpunkter. Vi har därför fogat ett par reservationer till utskottets betänkande, och jag vill nu, herr talman, passa på att yrka bifall till dessa reservationer, nr 6 och 11. De frågor vi där tar upp kan förefalla vara av formell karaktär men är ändå uttryck för viktiga principiella ställningstaganden. Att vi från moderat håll inte har velat överge våra ställningstaganden i vår motion i de här delarna sammanhänger med den för oss så utomordentligt angelägna strävan att i alla sammanhang värna om rättssäkerheten för enskilda. I reservation nr 6 tar vi upp frågan om jäv mot tjänsteman vid tillsynsmyndighet. Allmän enighet föreligger om att tillsynsverksamheten, som nu skall ankomma på kronofogdemyndigheten, inte får sammanblandas med den övriga kronofogdeverksamheten. Från moderat håll menar vi därför att jäv mot tjänsteman vid utövandet av tillsynsfunktionen i princip bör föreligga i alla de situationer då vederbörande har handlagt ärenden i sin egenskap av exekutiv myndighet. Vi menar alltså att även den tjänsteman som för enskild borgenär i konkurs verkställt indrivning eller handräckning mot konkursgäldenären eller utfört den typ av handräckning som man enligt detta förslag skall kunna påkalla från förvaltarens sida bör anses jävig. Det finns flera goda skäl för denna ståndpunkt. Kronofogdarnas verksamhet som tillsynsmyndighet måste, om den nu föreslagna lösningen skall kunna accepteras, hållas klart åtskild från den övriga verksamheten. Redan av detta skäl behövs alldeles särskilt starka jävsregler i det här sammanhanget. Enligt vår uppfattning leder också den av oss föreslagna regleringen på denna punkt till att de kritiska synpunkter som lagrådet framfört mot val av tillsynsmyndighet och som jag berört i det föregående får något minskad betydelse. Måhända än viktigare är dock att man av rättssäkerhetsskäl eliminerar varje risk för intressekonflikter på kronofogdemyndigheterna. Anmärkningsvärt är att utskottets majoritet i den här frågan uttalar att någon risk för intressekonflikter i de här sammanhangen ”i allmänhet inte” föreligger. Därmed har utskottet faktiskt sagt att intressekonflikt kan föreligga, och enligt vår uppfattning bör det i och för sig vara tillräckligt att det kan finnas en misstanke från utomståendes sida om en sammanblandning för att skärpa jävsregeln på denna punkt. Jag vill gärna klart deklarera att vi är övertygade om att kronofogdemyndigheterna efter bästa förmåga kommer att fullgöra sina tillsynsuppgifter. Men det kan inte nog understrykas att människor inte får inges en känsla av att samma myndigheter, samma myndighetspersoner, handlägger olika delar av ett ärende där utgångspunkten för handläggningen skiljer sig markant. Inte minst för kronofogdemyndigheterna själva bör det vara av betydelse att deras oväld vid utövandet av den nya tillsynsfunktionen inte kan ifrågasättas. I reservationen 11 tar Bo Siegbahn och jag upp de regler som skall gälla för det handräckningsförfarande som jag nyss har berört. Det råder enighet om att förvaltaren skall få möjlighet att påkalla hjälp från kronofogdemyndighet för vissa handräckningsåtgärder. Men några skäl för att i detta sammanhang frångå kravet på exekutionstitel har inte framförts. Över huvud taget har vi från moderat håll svårt att förstå varför man på denna punkt har anledning att göra någon avvikelse från vad som gäller om handräckning i utsökningslagstiftningen i övrigt. Det principiellt betydelsefulla i den här reservationen är den respekt vi från moderat håll känner gentemot den kritik som riktats mot de olika vidsträckta möjligheter för myndigheter att vidta åtgärder mot den enskilde som har gjort sig gällande. Bevissäkringslagen är ett känt exempel, och vissa regler i det nya skatteadministrativa systemet kan möjligen få samma effekt. Återigen är det för oss moderater en fråga om att slå vakt om rättssäkerheten som har varit vägledande vid vårt ställningstagande. Att man dessutom med vårt förslag får en samstämmighet mellan konkurslagstiftningen och utsökningslagstiftningen på denna punkt och att man får en i den nu behandlade lagen betydligt förkortad lagtext är självfallet väsentliga plus i kanten. Herr talman! Ett bifall till de moderata reservationerna, med det vaktslående kring rättssäkerhetskrav som detta skulle innebära, och ett bifall till utskottets hemställan i övrigt innebär en angelägen och betydelsefull reformering av konkursrätten. Jag hoppas att detta skall bli riksdagens beslut i dag.

Herr talman! Det är numera allmänt bekant och även erkänt i den offentliga debatten att konkurser i hög grad utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Det finns också ett rikt material ur olika källor som belyser detta. Jag skall erinra mycket kort om några av de källorna. Vi har exempelvis den rapport som har publicerats av brottsförebyggande rådet i november 1978 med rubriken Konkurser och ekonomisk brottslighet. Några siffror ur denna rapport kan förtjäna sin plats i denna debatt. Enligt en undersökning av konkurser som avslutades 1970 har 30 926 av gäldenärerna i de ordinära konkurserna anmälts till åklagarmyndigheterna för gäldenärsbrott. Beträffande de s.k. fattigkonkurserna har 996 av gäldenärerna anmälts. Men enligt den undersökning som redovisas i rapporten borde en strikt tillämpning av reglerna i 11 kap. brottsbalken resultera i en anmälningsfrekvens på ca 40 96 vid de ordinära konkurserna och ca 40-50 96 vid fattigkonkurserna. Enligt rapporten skulle således dold gäldenärsbrottslighet finnas i ca 10 96 av de ordinära konkurserna och i 30-40 946 av fattigkonkurserna. Därtill kommer andra typer av brott, som justitieministern redan har erinrat om i sitt inledande anförande. Det kanske också är viktigt att observera en annan sak som mycket klart framgår av brottsförebyggande rådets rapport, nämligen att det är olika grupper av personer, från social och annan synpunkt, som är inblandade i denna typ av ekonomisk brottslighet. Rapporten skiljer mellan vad man kallar den laglösa gruppen, som består av personer med mycket små redovisade nettoinkomster, och gruppen som man kallar för välfärdsexploatörer, som finns bland höginkomsttagarna. Det finns andra liknande utredningar om den ekonomiska brottslighet som är förenad med konkursinstitutet. Det finns exempelvis ett rikt material från länsstyrelsen i Stockholms län som har utdelats vid en konferens om skattefrågorna och som jag tidigare här i kammaren har redovisat material från. Också i ett särskilt nummer av Pockettidningen R, nr 6 1978, behandlas frågan om konkurser och ekonomisk brottslighet. Jag skall inte läsa upp några längre avsnitt ur detta nummer, även om man där ger en mycket god belysning av den fråga som vi här talar om, utan jag skall bara citera vad man skriver i en avslutande betraktelse: ”Men ärligt talat så tror vi inte ett ögonblick att den ekonomiska brottsligheten kan utredas bort. För denna brottslighet är så invävd i vårt ekonomiska systems grundvalar att skulle vi rycka upp den med rötterna så skulle stora delar av det etablerade samhället rasa samman.

I en motion som väcktes vid riksmötets början har jag också tagit upp dessa allmänna frågor, och jag har framställt yrkandet att riksdagen hos regeringen skulle begära omedelbara initiativ för att förhindra att konkurser utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Lagutskottet har inte tagit upp detta allmänna yrkande, utan begränsat sig till att behandla ett delyrkande som finns i motionen. Jag skall inte klaga över det — frågan kommer säkert tillbaka — men eftersom justitieministern befinner sig i kammaren sedan han redan har deltagit i debatten, tycker jag det är lämpligt att ställa frågan till honom: Vilka ytterligare initiativ för att förhindra att konkurser utnyttjas för ekonomisk brottslighet planerar regeringen f. n.? Ett svar från justitieministern på den frågan kan kanske ge oss ett fylligare material när vi skall bedöma vad riksdagen måste göra i det här ärendet. Jag ber alltså att få ställa denna fråga till justitieministern. Även om jag inte har några större invändningar mot justitieministerns inledande anförande, tycker jag att det skulle vara till fördel för debatten om det ytterligare konkretiserades. Den andra vpk-motionen har väckts i anslutning till propositionen. Den behandlar två olika frågor, i vilka yrkanden framställs. Det första yrkandet gäller frågan om s.k. konkurskarantän, dvs. att det skall råda ett förbud för gäldenären att driva bokföringspliktig rörelse under viss tid efter konkursens upphörande. Den sittande utredningen, konkurslagskommittén, har fått tilläggsdirektiv för att utreda denna fråga, men det föreligger ännu inget förslag till åtgärder mot sådant missbruk av konkursinstitutet. Problemet finns heller inte behandlat i regeringens proposition. Enligt vår mening är det angeläget att man vidtar omedelbara åtgärder för att hindra att konkurser kan utnyttjas för ekonomisk brottslighet. En av de åtgärder som måste anses nödvändiga — utskottet ansluter sig också till vår mening på denna punkt —är just att införa s.k. konkurskarantän. Vi anser att utskottet borde ha accepterat vår motion redan nu och utarbetat erforderlig lagtext för att ett sådant förbud som är avsett i förslaget om konkurskarantän snarast möjligt skulle bli giltigt. Även om utskottet rent principiellt stöder vår uppfattning har man alltså inte velat göra detta, utan man har tagit fasta på vad som inhämtats från regeringens sida, nämligen att en proposition i ämnet skall föreläggas riksdagen under hösten 1979. Dyrbar tid går därmed förlorad, och jag vill beklaga att utskottet inte har kunnat ansluta sig till yrkandet i motionen, så att vi snabbt hade fått nödvändig lagstiftning på denna punkt. Nu har vårt yrkande tagits upp i en av de socialdemokratiska reservationerna, vilket jag tycker är tacknämligt. Därför har jag inget särskilt yrkande när det gäller den första punkten i motionen 2208. Den andra frågan som vi har tagit upp gäller det allmänna sammanhang i vilket man numera måste se konkurser. Det handlar här inte om någon enbart juridisk fråga — som beträffande den ekonomiska brottsligheten, möjligheterna vid gäldenärsbrott eller brott mot staten genom undanhållande av skatter — utan i väldigt stor utsträckning om den svåra situation som de anställda ofta försätts i vid konkurser. Det kan vara fråga om avskedanden, permitteringar, minskning av arbetsstyrkan m.m. I varje fall är konkurserna mycket ofta någonting som icke enbart berör gäldenärerna i strikt juridisk mening, utan något som i väsentlig grad berör de anställda i företagen. Vi menar därför att det borde vara rimligt att genom en föreskrift i konkurslagen möjliggöra att det bland de utsedda förvaltarna i tillämpliga fall alltid finns minst en representant för de anställda. När det gäller större företag med flera fackliga organisationer bör, enligt vår mening, var och en av dessa vara företrädd bland förvaltarna. En sådan bestämmelse borde, enligt vår mening, införas i 3 kap. konkurslagen. Utskottet har diskuterat detta krav men tyvärr avstyrkt det. Jag tycker att utskottet har gjort det med motiveringar som inte är på något sätt hållbara. Man hänvisar till medbestämmandeavtal. För tillfället har vi bara en medbestämmandelag. Vi vet inte när det blir några medbestämmandeavtal och vad de kommer att innehålla, men det avgörande är ju att medbestämmandelagen inte ger tillräckliga möjligheter för de anställda att göra sina röster hörde eller att ställa makt bakom sina synpunkter. Man får möjlighet att diskutera frågorna, att framföra synpunkter, men maktförhållandena ändras icke genom medbestämmandelagen. Nu anför utskottet att det inte behövs några särskilda regler angående arbetstagarnas inflytande vid konkurs. Ett argument är att det under ett företags reguljära verksamhet kan uppkomma frågor som är lika ingripande för arbetstagarna, dvs. frågor om avskedanden eller permitteringar. Det borde vara bekant för lagutskottet att vpk upprepade gånger har krävt demokratiska frioch rättigheter för de anställda på arbetsplatsen och begärt vetorätt när det gäller personaipolitik, avskedande m.m. Att säga att avskedanden kan bli aktuella även i andra fall än vid konkurs är alltså inte något argument mot OSS. Det är helt konsekvent när vi kräver att det skall finnas större möjligheter för de anställda att göra sina synpunkter gällande vid en konkurs än dem de har enligt medbestämmandelagen. Det andra argumentet för avstyrkande av vårt förslag att de anställda skall få representeras av en eller flera särskilda förvaltare är att det strider mot den grundläggande tanken att konkursförvaltaren är att se som en förtroendeman för samtliga borgenärer. Jag tycker att detta är ett alltför snävt betraktelsesätt. Redan tidigare har jag erinrat om att man inte får se konkurserna som en enbart juridisk fråga eller som en fråga om borgenärernas rättigheter. Här handlar det ju vid många konkurser i utomordentligt hög grad om en social fråga, nämligen om de arbetandes möjligheter att få fortsätta att ha anställning och om de risker som de löper för avskedande. Jag menar alltså att det är nödvändigt att vidga perspektivet, och det gör man, enligt vår mening, genom att ge de anställda sådana här möjligheter. För att det skall vara formellt korrekt vill jag i anslutning till motionen 1978/79:2208 yrka: Herr talman! För att ytterligare understryka det allmänna sociala och ekonomiska perspektiv som vi anser det nödvändigt att lägga på konkurserna och på ekonomisk brottslighet i samband med konkurser har vi inlett en av våra motioner med en dikt, som är hämtad ur tidningen Metallarbetaren. Författaren har tidigare varit klubbordförande i ett företag, som utnyttjats av sina ägare i en konkurs för att sedan av dem köpas tillbaka igen. Författaren Peppe Engberg från Örebro säger att det här egentligen inte är någon dikt. Det är en verklighetsbeskrivning av hur konkursen gick till, skriven ironiskt ur ägarens synvinkel. Jag skall inte belasta kammarens protokoll med att föredra hela denna dikt — även om jag tycker att den ger en oerhört realistisk beskrivning av hur det kan gå till och vilka problem som kan uppstå för de anställda. Nu finns den i motionen, och jag vill hänvisa till den, men jag kan inte underlåta att läsa upp de allra sista raderna ur denna dikt: ”-Således har du kommit ur den här sörjan med hedern i behåll. Och ännu viktigare du har låtit andra dåliga affärer. Du har gjort en god affär. Till personalen bör du dock inte uttrycka dig så. Du bör säga något om att hela konkursen var förfärligt tråkig, och att vi alla fått bära bördorna därav. Vi sitter alla i samma båt, det är en slogan som du bör lära dig. —- Är du nöjd? Skrynkla då ihop dikten och försök svälja den.”
Herr talman! I anledning av Carl-Henrik Hermansson sade om begreppet konkurskarantän vill jag på nytt erinra om att det var trepartiregeringen som gav direktiv, alldeles i början av 1977, om att den här frågan skulle utredas. Konkurslagskommittén har nu lagt fram ett förslag, som behandlar just konkurskarantän. Kommittén tog upp det som en särskild fråga efter det att den hade utarbetat förslag till den stora reformen. Förslaget är, som jag nämnde förut, f. n. ute på remiss, och hittills verkar det som om förslaget har fått ett positivt mottagande. Jag räknar med att till hösten förelägga riksdagen en proposition. Det här är alltså ett initiativ som har tagits av trepartiregeringen och som kommer att fullföljas så snart som möjligt.
Herr talman! Jag hälsar med stor tillfredsställelse att det snabbt skall läggas fram ett förslag. Jag hoppas bara att vi i höst har en regering som också avser att lägga fram ett sådant förslag. Det vet vi inte nu med full säkerhet. Jag vill ändå påpeka att mycken tid har runnit bort under de senaste åren. Det hade varit möjligt att tidigare få en skärpning av lagstiftningen på detta område; som Lennart Andersson redan har erinrat om. Det hade också varit möjligt för riksdagen att i dag lagstifta om konkurskarantän. Men denna åtgärd är bara en av dem som kan vidtas. Jag efterlyser fortfarande — och kan där ansluta till den frågedebatt som jag har haft med justitieministern — besked om vilka övriga konkreta åtgärder som regeringen avser att vidta under den närmaste tiden för att hindra att konkurser används vid ekonomisk brottslighet.
Herr talman! Jag skall bara tillägga att när det gäller den allmänna kampen mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten föreligger åtskilliga förslag, bl.a. från BRÅ:s sida, som förbereds och som föranleder överväganden inom regeringen. Det finns inget konkret förslag på den här punkten som jag kan nämna nu —- utom konkurskarantän — men sådana förslag ingår givetvis i hela arbetet mot den organiserade och den ekonomiska brottsligheten.

Herr talman!

Jag vill understryka att anledningen till att vi i lagutskottets majoritet och senare riksdagen år 1976 avvisade den dåvarande propositionen inte var, som vice ordföranden i lagutskottet Lennart Andersson närmast ville ge intryck av, illvilja. Det var snarare tvärtom så att vi var förvissade om att det skulle vara värt att vänta på en mera fullständig produkt. De invändningar som vi i lagutskottet då hade var bl.a. att vi ville ha en likartad behandling av alla konkurser och att vi således skulle kunna vänta med avgörandet beträffande de mindre konkurserna till dess att även ett förfarande i de ordinära kunde föreslås. Det är vad som nu har skett. Det fanns också ett annat skäl till att lagutskottet och riksdagen avvisade propositionen, nämligen att vi icke ansåg kronofogdarna lämpliga att vara förvaltare vid mindre konkurser. Nu harjustitieministern inledningsvis och andra talare redovisat innehållet i propositionen, och jag finner ingen anledning att ytterligare uppta kammarledamöternas tid med en sådan redovisning. Men vi framhåller nu, som jag redan har anfört, i lagutskottet att det gäller en angelägen reform, och vi har velat tillstyrka den. Inom parentes vill jag nämna att det är bara på en enda punkt som majoriteten i lagutskottet har velat göra ett tillägg. Det har glädjande nog — även för mig — sanktionerats av justitieministern och andra föregående talare. Vi tycker att det är angeläget att en reform nu kommer till stånd och vill understryka, att konkurslagen alltjämt måste bygga på principen att konkurs har till ändamål att tillhandahålla en god ordning bland borgenärerna, så att deras konkurrerande anspråk mot en insolvent gäldenär kan tillgodoses. Jag tycker att det är mycket viktigt att inte glömma bort att konkurser, hur beklagliga de än är, ändå förekommer, även i fall där företag trots mycket seriösa ansträngningar inte kan uppnå lönsamhet. Samma lagstiftning måste också gälla för dem som uppenbarligen driver ett företag i konkurs för egen vinning. Det vanliga bekymret för oss som stiftar lagar är att utforma dem så att de både motverkar ett otillbörligt utnyttjande av de möjligheter som erbjuds och skapar förutsättningar för en så god behandling som möjligt av dem som genom olyckliga omständigheter har fått behov av att använda dessa möjligheter. Emellertid tycker vi att förslaget, såsom det nu föreligger efter lagutskottets tillstyrkande, utgör en god avbalansering av dessa bägge synpunkter. Jag har med intresse lyssnat på och återkommer gärna till Carl-Henrik Hermanssons framställning beträffande strävandena — ja, jag kallar det gärna för kampen — mot ekonomisk och organiserad brottslighet. Jag kan inom parentes nämna att jag själv väckt en motion i frågan. Jag tycker att 59 lagutskottet skulle ha kunnat tillstyrka sin ordförandes motion och även Carl-Henrik Hermanssons, men jag fick finna mig i samma skrivning som han och fördrar den med betydande förnöjsamhet, vilket är min natur. Det finns emellertid, jag upprepar det, uppenbarligen andra intressen i det moderna affärslivet i samband med konkurser än att på ett rimligt sätt avgöra de inbördes förhållandena mellan de olika borgenärerna. Jag är, och det är också hela lagutskottet, beredd att understryka dessa övriga intressen, och det är, för att göra ännu en upprepning, att beivra brottslighet. Det är bl.a. också sysselsättningspolitiska intressen. Visserligen sade Joakim Ollén att det förhållandet att ett företag blir insolvent inte skall behöva innebära att verksamheten upphör. Företaget bör rimligen med olika insatser kunna rekonstrueras, så att det kan fortsätta sin verksamhet och fortfarande ge arbete åt människor. Men visst händer det tyvärr ofta att just konkurser leder till företagsnedläggelser. Jag upprepar att utskottet har sett helhetslösningen för såväl de mindre som de ordinära konkurserna som ett led i detta sammanhang. Jag kan också nöja mig med att beträffande kampen mot brottslighet understryka att vi tror att en betydande förbättring har uppnåtts genom de åtgärder som föreslås i propositionen — de skärpta kvalitetsgrunderna för förvaltaren och åläggandet att göra anmälan till åklagare. Det åläggandet har vi i lagutskottet föreslagit ytterligare skärpt, ochvi hoppas att riksdagen antar det tilläggsförslaget. Det gäller också tillsynen i konkurser som ett led i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det gäller inskränkningen i rörelsefrihet och tillämpandet av tvångsmedel mot gäldenärer i konkurser. I detta sammanhang kan jag, trots att jag självfallet i första hand måste fungera som utskottets ordförande, inte underlåta att nämna att jag också har ett personligt intresse i detta sammanhang, som har dokumenterat sig i motionen 1978/79:1765, avlämnad under den allmänna motionstiden. I den motionen framhåller jag att det kan vara svårt att upptäcka sådan här brottslighet, särskilt i de fall av konkurser som hittills har handlagts som fattigkonkurser. Jag tror att det skulle bli en betydligt effektivare konkursförvaltning än vi har f. n. när det gäller att rätta till sådana här missförhållanden. Jag hoppas att till konkursförvaltare skall utses personer som har erfarenhet och kompetens nog att genomskåda bulvanförhållanden, skenavtal m.m. Det är ingen tillfällighet att det står ”bulvanförhållanden, skenavtal m.m.” i min motion. Som andra kammarledamöter har jag ibland kontakter — dess bättre ganska ofta — med representanter för hemortens näringsliv. Det är ett konkret fall som ligger bakom det här påpekandet, och det är uppenbarligen inte något unikt fall. Det är tvärtom på det sättet, efter vad jag i senare undersökningar kunnat komma fram till, att det är ett ingalunda alltför sällan förekommande förhållande. Nu faller de här självfallet icke riktiga övningarna under nuvarande föreskrifter beträffande konkursbedrägeri, men som vanligt vilar det en betydande bevisbörda på dem som skall ifrågasätta att allt har gått rätt till i de här sammanhangen. Det medför tyvärr alltför ofta att de här företeelserna icke blir beivrade på det sätt som borde ske. Jag säger vidare att vikten av återvinningsmöjligheter bör utnyttjas, och jag Nr 141 anser slutligen att någon form av konkurskarantän bör införas. Det hade, som Onsdagen den jag sade, varit möjligt för lagutskottet att se ännu mer välvilligt även på den 9 maj 1979 motionen. Men jag vill säga till Carl-Henrik Hermansson att detta, i jämförelse med de relativt hårdhänta bedömningar vi brukar göra i lagutskottet, är en så ytterst välvillig skrivning att den nära nog närmar sig ett positivt tillkännagivande i enlighet med motionsyrkandena, t.ex. i fråga om konkurskarantän. Men när utskottet hade blivit underrättat om att förslag till åtgärder är omedelbart förestående har vi all anledning att känna oss till freds; i varje fall har jag som motionär anledning att göra det.

Slutligen innehåller mitt förslag i all blygsamhet också frågan om införande av en systematisk förteckning hos patentoch registreringsverket över personer som är styrelseledamöter i aktiebolag. Om detta säger utskottet: ”Behovet av en sådan förteckning som efterlyses i motionen har uppmärksammats i samband med brottsförebyggande rådets översyn av lagstiftning mot ekonomisk och organiserad brottslighet.

Det är därför min förhoppning att vi därvidlag skall kunna komma fram till en god lösning. Jag skall nu, herr talman, gå över till några reflexioner över de reservationer som har anmälts. Jag har i det sammanhanget kommit överens med Bernt Ekinge om en sådan uppdelning mellan oss att jag skall säga något om de första sex reservationerna och att Bernt Ekinge skall tala om de övriga. När det gäller reservationen 1 tycker jag det är förståeligt att socialdemokraterna som står för den reservationen är allmänt sura och att de beklagar att inte frågan löstes 1976 på det sätt som man då föreslog. Men övriga formuleringar i reservationen är knappast uppseendeväckande; jag tycker att reservationen mest handlar om saker vilka vi är helt överens om, såsom att beivra brottslighet, värna om sysselsättningen och upprätthålla näringslivet. Det som i reservationen sägs om väsentliga brister har också framförts av Lennart Andersson, nämligen när det gäller frågan om förvaltning i mindre konkurser och frågan om val av tillsynsmyndighet. Jag skall under en annan reservation återkomma till detta. Beträffande reservationen 2, som gäller konkurskarantän, kan jag bara, utöver vad jag förut har sagt, tillägga att vi är i hög grad ense om behovet av en 61 sådan konkurskarantän. Den socialdemokratiska reservationer innehåller önskemål om ett tillkännagivande till regeringen. Hur mycket det nu skulle tjäna till vet jag inte — efter den debatt som här nyss ägde rum, där den ansvarige justitieministern försäkrade att ett sådant förslag kommer att föreläggas riksdagen i höst. Men jag tycker att utskottets skrivning, att vi förutsätter att det kommer ett sådant förslag under hösten, är minst lika stark.

Därvid skall bl.a. remissinstansernas synpunkter med anledning av den nu remitterade utredningen om betalningsinställelse m. m,. beaktas i samband med kommande förslag. Även här vill reservanterna göra ett tillkännagivande, och jag kan ha respekt för viljan att på det sättet, som det så modernt heter, politiskt profilera sig. Men i övrigt är det väl inte så stor avvikelse från utskottsmajoriteten. Över huvud taget är min uppfattning, efter mångårigt utskottsarbete, att vi i den här frågan har varit ovanligt ense och att de 17 reservationerna inte alls motsvarar den betydande uppslutning kring propositionens genomförande som det i verkligheten handlar om. Reservationen 4 angående val av tillsynsmyndighet kräver nog tyvärr, herr talman, från utskottsmajoritetens och min sida ett litet längre bemötande. Denna socialdemokratiska reservation vill att länsstyrelsen skall bli tillsynsmyndighet, medan utskottsmajoriteten ansluter sig till propositionens förslag om kronofogdemyndigheten som tillsynsmyndighet.

Jag vill bara understryka lagutskottets uppfattning i detta sammanhang och därtill lägga ytterligare några synpunkter om fördelar och nackdelar med länsstyrelsen resp. kronofogdemyndigheten som tillsynsmyndighet. Som en fördel beträffande länsstyrelsen kan enligt min mening anföras att den har redovisningskunnig personal på skatteavdelningen. Men jag betraktar nackdelarna som väsentligt fler. Det finns samma principiella invändningar beträffande kronofogdemyndigheten, men de gäller enligt min mening i ännu högre grad länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nämligen borgenärsfunktioner när det gäller uppbörd av skatt, prövning av frågor om ackord, avskrivning och avkortning av skattefordringar och prövning — ytterst — om konkursansökningar skall göras. Länsstyrelsen är också uppdragsgivare gentemot kronofogdemyndigheten. I fråga om utbetalda lönegarantibelopp fullgör länsstyrelsen likaså borgenärsfunktionen. Länsstyrelsen har tillsynen över kronofogdemyndigheten och övervakar effektiviteten i indrivningsarbetet. Länsstyrelsen företräder staten i tvist vid Länsstyrelsen saknar praktisk erfarenhet av konkurshandläggning. Länsstyrelsen har för stor distans till de olika konkursmålen och saknar kunskaper om konkursgäldenären. Länsstyrelsen saknar i dag den sakkunskap beträffande arbetsrätt, civilrätt och processrätt som är vanlig i konkursmål. Genom sin organisation är länsstyrelsen splittrad på olika enheter som handlägger uppbörd, taxering, moms och revision. Och någon egentlig samordning förekommer inte. Tillsynen skulle därför lätt kunna försvåras. Länsstyrelsens tillsyn skulle i detta fall bli en papperskontroll i efterhand med rika byråkratiska inslag. Länsstyrelsen saknar också kontakter för att insamla information. Länsstyrelsens organisation — skatteavdelning och planeringsavdelning med de allmänna och administrativa enheterna som bihang — lämpar sig inte för tillsynsverksamhet. Genom att förvaltningsavdelningen slås sönder och länsstyrelsen ej erhåller någon rättsavdelning försvinner de enda tänkbara möjligheterna till en uppbyggnad av en tillsynsfunktion inom länsstyrelsen. Det verkar, herr talman, vara en lång samling argument emot länsstyrelsen. Jag skall för säkerhets skull också framföra några argument som visar lämpligheten av att kronofogdemyndigheten anförtros uppgiften. Lagrådet har visserligen, vilket har sagts i debatten, menat att tillsynsmyndigheten får en dubbelroll. Men det belastar enligt lagrådet icke kronofogdemyndigheten värre än länsstyrelsen. Om kronofogdemyndigheten blir tillsynsorgan, skall den inte ha någon rådgivande roll i konkreta förvaltningsfrågor. Sedan tidigare vet vi — och det har också poängterats i dagens debatt — att en särskild rådgivare då kan utses i speciell ordning. Kronofogdemyndigheten har i sin vanliga verksamhet uppgifter som nära anknyter till konkursförvaltning, vilket befrämjar myndighetens kompetens för uppgiften. Och väsentliga likheter föreligger mellan specialexekution och generalexekution. Vid båda dessa former är det fråga om utredning av gäldenärens ekonomiska förhållanden, omhändertagande av realisation av egendom, bedömande av realisationsform, prövning av vilka fordringar som har rätt till betalning, fördelning av influtna medel osv. I flertalet konkursfall har kronofogdemyndigheten från indrivningsverksamheten värdefull information om konkursgäldenären och hans ekonomiska förhållanden. Detta underlättar tillsynen. Jag har ytterligare många punkter som talar till förmån för kronofogdemyndigheten som tillsynsmyndighet i konkurser. Och jag är allra mest övertygad om att av alla de olika ställningstaganden som vi i lagutskottet har gjort med anledning av propositionen är detta — när det gäller valet av tillsynsmyndighet — det mest riktiga. Reservationen 5 är en följdreservation till reservationen 4. Eftersom jag hyser vissa små förhoppningar om att vinna i den votering som gäller 63 reservationen 4, skall jag icke nu vidare yttra mig om reservationen 5. Reservationen 6 är en moderatreservation, vilket jag naturligtvis beklagar. Den handlar, som vi hörde nyss av Joakim Ollén, om jäv i dessa sammanhang som man vill utveckla till att även omfatta jäv i enskilt mål. Detta skulle belasta kronofogden på ett sådant sätt att han inte skulle kunna fullgöra sin tillsynsuppgift. Majoriteten av lagutskottet hyser inte den oro som motionärerna och även reservanterna tydligen känner. På s. 94 i lagutskottets betänkande kan de som så önskar läsa om lagutskottets synpunkter i detta sammanhang. Vi tror inte att det föreligger någon större risk för jäv. Joakim Ollén påpekade att det står i betänkandet att någon risk ”i allmänhet” inte torde föreligga. Det är riktigt att det står så. Vad det gäller är huruvida tjänsteman, som för enskild borgenärs räkning vidtagit en exekutiv åtgärd, skulle vara mindre lämpad att fullgöra tillsynsuppgifterna i en sedan följande konkurs. Jag skall inte närmare utveckla invändningarna mot reservationen 6 i övrigt. Vi anser inom utskottsmajoriteten att beträffande handläggningen av lönegarantiärenden saknas i än högre grad någon grund för jäv. Jag skall, herr talman, med det sagda be att få yrka bifall till lagutskottets förslag på samtliga punkter i detta ärende.
Herr talman! I mitt inledningsanförande ville jag göra fullt klart att det är riksdagsmajoriteten i december 1976 som har ansvaret för att man avslog den då aktuella propositionen. Mot detta har utskottets ordförande inte protesterat. Jag vill samtidigt slå fast att riksdagsmajoriteten och utskottsmajoriteten 1976 inte ens försökte att då finna någon tillfällig lösning. För dåvarande majoriteten fanns bara ett alternativ, och det var avslag. Det är detta avslag som har gjort att vi nu har förlorat två och ett halvt år i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Detta tycker jag är tråkigt, eftersom utskottets ordförande ofta talar om nödvändigheten av åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Hösten 1976 fanns en möjlighet att vidta konkreta åtgärder, men då var utskottets ordförande med om att bara avslå detta förslag, och vi fick en lång väntetid. Först i dag kan vi på nytt behandla förslaget. Visst kan förnöjsamhet vara bra i många avseenden, men när det gäller det ämne som vi nu diskuterar och som avser konkurslagstiftningen och den ekonomiska brottsligheten räcker det inte med förnöjsamhet, utan det gäller att vidta kraftfulla åtgärder för att om möjligt återhämta den tid som vi förlorat i vårt arbete. Det går f. n. ute i landet ett mycket allvarligt rykte som säger: Etablera er gärna i Stockholmsområdet, för där har inte myndigheterna resurser för att kunna följa upp era förehavanden. Om man har det i åtanke och försöker räkna ut vad den här förseningen på två och ett halvt år har betytt i våra tre storstadsområden kommer man lätt fram till mycket stora siffror. Jag har i utskottet sagt att jag har haft tillfälle att studera kronofogdemyndigheten här i Stockholm och i Stockholms län. Jag vet hur allvarlig situationen är. Därför hoppas jag att vi snart får ett förslag om konkurska rantän och förslag om andra åtgärder så att vi får fullfölja vårt arbete. Jag hoppas också att även utskottets ordförande då visar prov på aktivitet och handlingskraft, så att vi verkligen kan genomföra förslagen. Det räcker nämligen inte att bara tala om förnöjsamhet på det här området.
Herr talman! Ivan Svanström tycker att vi skall vara inte bara nöjda utan förnöjsamma, eftersom vi har fått en positiv skrivning i utskottsbetänkandet om kravet på konkurskarantän. Jag beklagar dock att riksdagen och lagutskottet inte omedelbart velat stifta lag i denna viktiga fråga. Då hade man sparat åtminstone ett halvår, kanske ett år. Vi vet, som jag förut sade, inte hur regeringsförhållandena blir i höst. Det har som bekant varit litet stökigt med regeringarna under de senaste åren, och vi har ingen fullständig garanti för att ett förslag snabbt kommer på riksdagens bord. Hur som helst är då ytterligare tid förlorad. Vi hade från vår sida helst sett att riksdagen redan i dag beslutat om den lagskärpning som vi har yrkat på. Det hade varit logiskt också av Ivan Svanström att yrka på det, med utgångspunkt från vad han skrivit i sin motion, som jag till stora delar kan instämma i. Han utlät sig också på sådant sätt att jag nästan trodde att jag hade fått min motion tillstyrkt. Så väl är det nu inte. Men om det positiva uttalandet från honom var ett löfte om att ta positiv ställning också i voteringen noterar jag naturligtvis detta med stor tillfredsstälielse.. Jag lovar att å min sida då stödja ett förslag i hans motion som jag tycker är utmärkt och där jag tycker att utskottet gärna kunde ha tagit ställning på ett ännu mera bestämt sätt, nämligen när det gäller kravet att det skall finnas ett personregister och möjligheter att hitta styrelseledamöterna i olika bolag i bolagsregistret. Jag har själv motionerat i den frågan för bra många år sedan. Den motionen avslogs utan vidare spisning. Men det är ett krav som har kommit tillbaka, och jag noterar med tillfredställelse att fler av riksdagens ledamöter nu sluter upp omkring detta helt rimliga krav, som det inte går att hitta något som helst sakskäl för att avslå. Det är ingen av företrädarna för de övriga partierna som har sagt ett ord om den fråga som vi aktualiserat om möjlighet för de anställda att få ett inflytande i konkursförvaltningen. Det är möjligt att det är riktigt från borgerlig synpunkt att reagera på det sättet. Men jag vill uttrycka min förvåning över att socialdemokraterna här har förenats med de borgerliga om ett avslag. Annars brukar de ju tala varmt för de anställda. Men på den här punkten har de inte velat värna om de anställdas intressen.
Herr talman! När Ivan Svanström talade om det moderata förslaget syftande till att genom en jävsregel klarare dra en gräns mellan kronofogdemyndighetens verksamhet som exekutiv myndighet och som tillsynsmyndighet i den här nya situationen sade han att majoriteten inte kände någon oro för att någon sammanblandning skulle behöva ske. Med hänsyn till det lugn som kännetecknar lagutskottets ordförande kan jag möjligen förstå detta. Men jag tycker ändå inte att man kan avfärda frågan riktigt så lätt. Det är utan tvekan betydelsefullt att en klar gräns dras mellan dessa olika funktioner på det sätt som jag har framfört i mitt tidigare anförande.

Ivan Svanström konstaterade med beklagande att det fanns en moderat reservation på den här punkten. Herr talman! Jag skall då bara avsluta med att beklaga att med hänsyn till det rättssäkerhetsintresse som ligger bakom icke ens en borgerlig majoritet i utskottet har kunnat ansluta sig till det moderata förslaget.
Herr talman! Ordet förnöjsamhet var visst något som slog bra. Det kanske jag skall använda mig av också i fortsättningen. Men det gäller bara min person, inte någonting annat, och då närmast som motionsskrivare. Nej, Lennart Andersson, det är inte alls så att jag hyser någon stor förnöjsamhet när det gäller att snabbt få fram olika åtgärder för att begränsa den organiserade ekonomiska brottsligheten. Jag liksom många andra har i olika sammanhang kommit att se interiörer som inte är särskilt lämpade att berätta om här eller som skulle ge anledning till någon särskild förnöjsamhet hos en beslutsfattare och speciellt inte hos lagutskottets ordförande. Därför kan nog Lennart Andersson och jag vara överens på denna punkt. Men att vi skulle ha förlorat två och ett halvt år som skulle ha varit av så stor betydelse, är något som jag har svårt att acceptera. Det är inte riktigt. I stället har vi fått en bättre produkt, som på ett snabbare och effektivare sätt kan rida spärr mot denna olyckliga utveckling. Det rykte som hade hörts får väl förbli ett rykte, men det går många rykten kring den verksamhet som går ut på att man skall tjäna snabba pengar utan att göra rätt för sig. Carl-Henrik Hermansson hade också nappat på ordet förnöjsamhet. Jag kan förstå hans bekymmer för att vi inte skulle ha någon regering i höst. Han tyckte också att tiden hade gått förlorad. Han ville få till stånd en lagstiftning ”på stubben”. Men, Carl-Henrik Hermansson, det är ju i allmänhet inte så vi lagstiftar i detta land. Det kan tänkas att lagutskottet någon gång, såsom i denna fråga, gör ett tillägg till en föreslagen paragraf eller tar bort en del. Men att göra det med anledning av en motion, hur aktningsvärd den än må vara, som t.ex. min eller Carl-Henrik Hermanssons, skulle jag som utskottsordförande inte gå med på. Jag kan alltså inte lova att i voteringen stödja Carl-Henrik Hermansson på den punkten. Det känns litet olustigt att ha en annan uppfattning än den aktade ledamoten i lagutskottet Joakim Ollén, som är ung, klok och förståndig på alla sätt och som ser frågan om jäv ur strängt juridisk utgångspunkt. Visst kan man göra så, men eftersom jag efter den utredning som företagits anser mig känna kronofogdar rätt väl, hyser jag ingen oro, herr talman.
Herr talman! När Ivan Svanström kommenterade reservationen 1 angående allmänna överväganden sade han att det är förståeligt, att socialdemokraterna är sura för att det inte blev en lösning 1976. Vi är inte alls sura, men vi är allvarligt bekymrade över den situation som råder när det gäller den ekonomiska brottsligheten här i landet. Inom vår grupp har flera medlemmar studerat och försökt följa utvecklingen på det området, och de är alla djupt bekymrade. Det har kommit till uttryck i den socialdemokratiska partimotion som inlämnades i januari månad i år. I den redovisar vi våra uppfattningar på flera områden i fråga om ekonomisk brottslighet. Vi kommer också att på alla tänkbara områden motarbeta de tendenser till ekonomisk brottslighet som förekommer. Också i lagutskottet kommer vi att fullfölja vår politik. Det är kontentan av det jag har anfört här i dag. Mot den bakgrunden upplever vi det som allvarligt med denna försening på två och ett halvt år. Utskottets ordförande tror att den organisation vi får blir så effektiv att dessa två och ett halvt år automatiskt kommer att återhämtas. Ja, vi får hoppas det, men jag är inte så övertygad om det. Det kanske kommer att behövas ännu större insatser från lagstiftarnas och myndigheternas sida. Och då vill jag bara säga att från vår sida är vi beredda att diskutera och vidta sådana här åtgärder.
Herr talman! Jag kanske raljerade genom mitt uttryck att det var förståeligt att man var sur på en viss kant. Det gläder mig nu att det inte var så utan att man var allvarligt bekymrad, och ett allvarligt bekymmer hos en så stor grupp i riksdagen —en grupp som representerar så betydande delar av svenska folket — har jag naturligtvis respekt för. Jag vill säga att i fråga om centerpartiets inställning i detta sammanhang skall inte det förhållandet, att jag står ensam på en motion med betydande krav, uppfattas så att jag är ensam i frågan. Vi står också bakom kravet på snabba åtgärder för att komma till rätta med den organiserade ekonomiska brottsligheten, bl.a. den som kommer fram vid konkurser. Jag är alltså beredd att säga att vi kommer att medverka till att det ges ökade möjligheter att bekämpa denna företeelse, och det är vi, herr talman, beredda att göra i olika sammanhang.

Herr talman! Till lagutskottets betänkande finns ett antal socialdemokratiska reservationer fogade, och jag yrkar bifall till samtliga dessa sreservationer. konkurser. Utskottsmajoriteten avstyrkte den socialdemokratiska propositionen och även den socialdemokratiska reservationen. Enligt utskottsmajoriteten fick vi socialdemokrater 1976 nöja oss med att frågan om konkurser skulle tas upp i ett större sammanhang och därmed få en helhetslösning. Det har nu gått två och ett halvt år sedan utskottet avstyrkte våra krav. De krav vi hade 1976 gäller även i dag, och mycket har hänt inom företagsstrukturen, men det har tyvärr inte blivit till det bättre. Tvärtom vet vi att antalet konkurser och ekonomiska brott i samband med konkurser har ökat mycket kraftigt. De förslag som den borgerliga regeringen har lagt fram och som vi nu behandlar har många brister. Den borgerliga regeringens sätt att umgås med fackföreningsrörelsen uttrycks tydligt i propositionen 1978/79:105. En annan sak värd att påminna om i detta sammanhang, när vi nu behandlar konkurser, är att den borgerliga regeringen inte har medverkat till att få en snabb övergång från 5 000-kronorsbolag till 50 000-kronorsbolag. Fortfarande spelar 5 000-kronorsbolagen en avgörande roll när det gäller konkurser. I den socialdemokratiska motionen hävdar vi att förvaltningsfrågorna är av stor betydelse. Att — som regeringens förslag innebär — ha advokater som förvaltare i mindre konkurser är inte det bästa sättet att lösa förvaltarfrågorna på. Jag vill inte angripa advokaterna som yrkeskår, men tyvärr har vi inom fackföreningsrörelsen upplevt mycket bekymmer med advokater som förvaltare. Det är viktigt att förvaltarfrågan får en lösning som på ett bättre sätt kan tillvarata samhällets och de anställdas intressen. Alternativet med kronofogdar som förvaltare blir enligt vårt sätt att se bättre ur flera synpunkter. Som samhällsrepresentant har kronofogden en bra kännedom om företagen som finns inom kronofogdens verksamhetsområde. Kronofogden kan tillsammans med länsstyrelsen, som vi föreslår som tillsynsmyndighet, på ett effektivt sätt tillvarata samhällets förluster i samband med en konkurs. Det framstår med full tydlighet att vid en mindre konkurs är det samhället som har den största fordran — hälften av skulderna är skulder för skatter och allmänna avgifter. Denna kännedom om företagen har kronofogden redan. Kronofogden vet innan en konkurs är ett faktum hur företagen sköter sina affärer med samhället. Att hälften av skulderna i en mindre konkurs utgörs av skatteskulder och andra samhällsskulder har påpekats i propositionen. I 75 96 av alla fattigkonkurser är det kronofogden som representant för samhället som har att lämna in en konkursansökan. Gäldenär begär sig själv i konkurs i endast ungefär 20 96 av fallen, och i mindre än 5 96 är det annan borgenär än staten som lämnar in konkursansökan. Dessa siffror visar att mindre konkurser har många beröringspunkter med utsökningsförfarandet. Man kan också anta att det finns en dold brottslighet innan konkursen är ett faktum. När det gäller frågan om konkurskarantän anser vi det nödvändigt att på alla sätt förhindra missbruk från konkursgäldenärs sida genom upprepade konkurser. En statlig utredning om konkurs och rätten att idka näring är f. n. ute på remiss, och man kan vänta en proposition under hösten 1979. Förutsättningarna för ett beslut om näringsförbud, alltså konkurskarantän, föreslår kommittén blir grovt borgenärsbrott, grovt brott mot vad som ålegat en person som näringsidkare och upprepade konkurser. I princip kräver kommittén brottsgärning. Skyldighet att utreda och anmäla sådan brottsgärning föreligger redan i nu gällande lagar. Men skyldigheten fullgörs inte i den utsträckning som vore önskvärd. Mot denna bakgrund hävdar vi att det speciellt i fattigkonkurser måste bli mycket svårt att få advokater att lägga ned så mycket utredningsarbete som fordras för att nå klarhet i vad som har orsakat konkursen. Ytterligare skäl finns som talar mot advokater som konkursförvaltare. Om man bortser från de största kommunerna torde det vara orealistiskt att tänka sig att advokater skall kunna försörja sig enbart som konkursförvaltare. Åtminstone i mindre och medelstora kommuner måste dessa advokater ta även andra uppdrag. Vi anser det orealistiskt att tro att en advokat som för sin försörjning är beroende av uppdrag från allmänheten i alla situationer skulle vara fri och obunden. Vi socialdemokrater hävdar alltså att kronofogdemyndigheten är lämpligast som förvaltare och utredare av fattigkonkurser. Ett nära samarbete med den fackliga organisationen på det lokala planet är helt nödvändigt. De anställda i företagen har mycket god kännedom om hur företagen sköter sina samhälleliga plikter. I min egen fackliga avdelning har vi fått erfara vad det betyder att ha en advokat som förvaltare. Det skall inte behöva ta ett helt år att handlägga en fattigkonkurs. Men på grund av brister i arbetsrättsliga lagar försvåras handläggningen för nuvarande förvaltare av konkursen. Osäkerhet råder om hur ett varsel skall läggas och vilka kontakter som är nödvändiga att ta med länsarbetsnämnder och lokala arbetsförmedlingar. Att företagare som inte är helt seriösa ofta laborerar med flera bolag och flyttar personal mellan sina bolag är ett känt faktum, och likaså förekommer byte av varor och tjänster mellan de olika bolagen — allt i syfte att kringgå de lagar som finns dels för arbetsmarknaden, dels på skatteområdet. Sådana förhållanden skall de anställda i ett företag inte behöva uppleva; det skapar otrygghet för dem både i arbetet och i samhället i övrigt. När en konkurs är ett faktum blir de anställda splittrade från sina övriga arbetskamrater — kanske de också måste flytta till annan ort för att få ett nytt arbete. Ofta kan människan känna sig misslyckad i en sådan situation, men det är inte människan som har misslyckats utan kapitalet. Vi vet också att många konkurser orsakas av bristande utbildning hos företagsledaren eller av dålig planering. Ibland handlar det om företag som kunde ha framtidsutsikter. Och då finns det ett stort intresse av att de regionalpolitiska åtgärderna samordnas på ett bättre sätt än som sker nu. Valet av länsstyrelse som tillsynsmyndighet och kronofogde som förvaltare gör att dessa på ett bättre sätt kan bevaka de samhälleliga intressen som också arbetsmarknaden utgör. Inom arbetsmarknadsdepartementet pågår ett utredningsarbete om hur samhälleliga intressen skall kunna tillvaratas i samband med en konkurs. Det är viktigt att detta arbete kan bedrivas skyndsamt. För att fackföreningsrörelsen skall kunna ta till vara de anställdas intressen har det tillkommit en rad lagar — den senaste är lagen om medbestämmande. Vi vet att MBL genom lotteririksdagen och uteblivna avtal inte ännu har fått den betydelse som vi hade väntat. Men fackföreningsrörelsen har inte bara att ta ansvar för de anställda i företagen. Man har också ett mycket stort ansvar för alla i samhället. Både LO och många av förbunden har under de senaste åren utarbetat program för hur vi skall klara jobben, så att vi får en balans mellan regioner och orter. Kravet på en planerad industrioch sysselsättningspolitik är nödvändigt för att vi i framtiden skall kunna klara jobben och därmed minska antalet konkurser och den ekonomiska brottsligheten. Ytterst handlar industrioch sysselsättningspolitiken om den planering som förs inom varje företag. För att trygga sysselsättningen och framtiden måste de anställda ställa krav på det företag de arbetar i. Arbetslivets demokratisering och ett ökat inflytande öppnar möjligheter för de anställda att vara med och bygga upp en aktiv industrioch sysselsättningspolitik. I många företag hotas sysselsättningen på grund av att man inte har satsat tillräckligt på att ta fram nya produkter, som kan ersätta dem som möter en minskad efterfrågan. Men även om företaget har bra produkter, modern teknik och utbyggd marknadsföring kan jobben ändå vara hotade. De anställda i företagen vill och kan ta ansvar för frågor som berör hela samhället, och därför kan det samarbete som vi har föreslagit i våra reservationer utgöra en grund att stå på när det gäller våra jobb. Jag yrkar bifall till samtliga s-reservationer.

Herr talman! Utöver de synpunkter som utskottets ordförande Ivan Svanström tidigare framfört skulle jag vilja bemöta ytterligare några av de synpunkter som kommit fram, i första hand i de socialdemokratiska reservationerna 8,9 och 10, i moderatreservationen 11 men också litet när det gäller kommunistmotionerna. När det gäller frågan om utseende av rådgivare eller förlikningsman som skall biträda förvaltaren, som föreslås i 50 a §, vill jag bara understryka vad justitieministern framhåller i propositionen. Han säger att i stora företagskonkurser, där ett flertal viktiga intressen berörs och där meningarna kan gå starkt isär mellan olika intressenter, kan det finnas behov av en särskild rådgivare eller förlikningsman som förvaltaren kan få hjälp av. Jag vill också understryka vad som framhålls och som är viktigt i detta sammanhang, nämligen att själva beslutanderätten dock alltid skall ligga hos förvaltaren ensam. I det avseendet råder det alltså inget motsvarighetsförhållande mellan den nuvarande funktionen med rättens ombudsman och den tilltänkta möjligheten med en förlikningsman eller en rådgivare. Till detta bör läggas att det endast är i särskilda fall eller när det finns särskilda skäl, och först efter tillsynsmyndighetens hörande, som det kan bli aktuellt med en sådan här förlikningsman. Därför är det helt riktigt att varje sådant här behov måste Nr 141 underkastas en mycket noggrann prövning. Detta framhålls också i propo Onsdagen den sitionen på s. 206, som jag ber att få hänvisa till. 9 maj 1979 Otvivelaktigt är det här ett smidigare system än att i varje situation tillsätta ytterligare en förvaltare, såsom de socialdemokratiska reservanterna tydligen är inne på. Utskottsmajoriteten har också utgått från att det här är fråga om en regel som man skall tillgripa i ytterst begränsad omfattning, men att den kan komma att behövas i samband med mycket stora och komplicerade konkurser. Vi tror i likhet med reservanterna att en skicklig förvaltare i de allra flesta fall klarar dessa funktioner, men vi menar att lagförslaget skulle försvagas om 50 a § tas bort, och därför avstyrker vi reservationen på den här punkten. En annan och betydligt större tvistefråga, som behandlats också av vice ordföranden i utskottet, gäller vem som skall vara förvaltare i des.k. mindre konkurserna — det är närmast de som i dag kallas för fattigkonkurser. Jag kan bara beklaga att socialdemokraterna inte kunnat frigöra sig från sin tydligen låsta position, den som de intog redan 1976 i det förslag rörande mindre konkurser som den dåvarande socialdemokratiska regeringen lade fram, men som riksdagens majoritet avvisade, såsom nämnts tidigare i debatten. Motiveringen för avslaget var att vi behövde få ett samlat förslag, som omfattade handläggningen av alla konkurser. Lennart Andersson har i en hel del punkter lagt fram sina motiveringar för att ha kronofogdemyndigheten som förvaltare. Jag noterade att det rörde sig om inte mindre än nio olika punkter. När jag lyssnade till Lennart Andersson kom jag att tänka på historien om talaren som i marginalen på sitt manuskript hade skrivit: Argumenten svaga, höj rösten! En travesti på detta skulle i det här fallet kunna vara: Argumenten svaga, räkna därför upp så många flera! Om man närmare granskar de punkter som Lennart Andersson anförde, så finner man att praktiskt taget alla talar mot att kronofogdemyndigheten skall vara förvaltare. En punkt gällde att kronofogdemyndigheten bättre skulle kunna beakta arbetsmarknadens parters intressen. Vad är det som säger det? Kostnaderna skulle bli lägre. Vad är det som säger det? Vilket motiv har man för att säga att eftersom staten i 75 96 av fallen är borgenär, i många fall den ende borgenären, så skall statlig myndighet också förvalta konkursen? Jag skulle vilja säga att det förhållandet ger anledning till en helt motsatt uppfattning. Sedan finns det en del ganska lustiga motiveringar bland de här nio som räknats upp. En går ut på att man skulle införa den här ordningen för att kronofogdemyndigheten skulle få mera jobb. Det räknar jag inte som en seriös synpunkt. Inte heller motiveringen att personalen på kronofogdemyndigheten arbetar under ämbetsansvar. Det skulle med andra ord betyda att de som förvaltar andra konkurser är ansvarslösa. Allt detta är ogrundade påståenden och ger belägg för uttrycket: Har du svaga argument, så ta med så många flera! Det måste enligt min uppfattning vara mycket otillfredsställande att ha a olika kompetensgrupper, eller förvaltare med olika kompetens, när det gäller ordinära konkurser och s.k. mindre konkurser.Som utskottsmajoriteten framhåller finns det många skäl till att advokater bör anlitas även vid mindre konkurser. Det är angeläget att man kan ställa samma kvalifikationskrav på förvaltare vid alla olika typer av konkurser. Vi är överens om att advokaterna är bra vid ordinära konkurser. Jag frågar mig varför de skulle vara bra bara vid de stora, besvärliga och omfattande konkurserna. Då är de givetvis i lika hög grad bra vid mindre konkurser. Ett skäl är också att det kan bli nödvändigt, vilket också framhålls både i propositionen och i utskottsbetänkandet, att låta en ordinär konkurs gå över i en mindre konkurs och tvärtom. Att i sådana lägen vara tvingad att byta förvaltare på grund av en sådan gruppindelning som föreslås i s-reservationen är verkligen opraktiskt. Som jag tidigare har sagt verkar det snarare som om socialdemokraterna vidhåller kronofogdealternativet bara därför att det var den socialdemokratiska regeringen som lade fram förslaget 1976. Trots att det föreliggande förslaget måste betraktas som mycket överlägset, och att skälen för att låta en annan grupp ansvara för förvaltningen av vissa konkurser är mycket svaga, är det tydligen så, att socialdemokraterna i denna fråga så att säga trampar på i samma tunna. Jag tror inte att det är mot bättre vetande det vore illa om det vore på det sättet. Men det är beklagligt. Nu är den här diskussionen i viss mån av akademisk betydelse, eftersom vi tidigare har förordat att kronofogdemyndigheten skall utses till tillsynsmyndighet. Man kan ju inte vara både förvaltare och tillsynsmyndighet. Det här är alltså ett uttryck för vår insikt om kronofogdemyndighetens betydelse i sådana här frågor för att man skall få den bästa organisationen av konkursernas hantering. Jag vill gärna understryka att vi har förtroende såväl för de insiktsfulla och ansvarsfulla advokater som får ansvaret för förvaltningen som för kronofogdemyndigheten som får ansvaret för tillsynen. För allmänheten måste det också vara av stor betydelse att vi har en enhetlig organisatorisk uppbyggnad på det här området. I fråga om beslutet om handläggningsform för konkurs, dvs. det beslut som konkursdomaren skall fatta när någon har gjort framställning om att träda i konkurs, yrkar socialdemokraterna i reservationen 9 att konkursdomaren bör samråda med kronofogdemyndigheten före beslutet om anläggningsform, dvs. om konkursen skall handläggas som ordinär eller som mindre konkurs. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning är det viktigt att valet av handläggningsform träffas rätt från början. Detta möjliggörs bara om det finns så bra garantier som möjligt, så att konkursdomaren får ett tillfredsställande underlag för sin bedömning. Samtidigt måste man eftersträva att konkursdomaren kan fatta beslutet så snart som möjligt efter framställningen. I det här ligger också ett krav på rättssäkerhet för borgenärerna. I propositionen framläggs också olika förslag i detta syfte. Bl. a. skall kronofogdemyndigheterna ha skyldighet att ge konkursdomaren upplysningar som kan vara av värde för honom, och vidare kan gäldenär i vissa fall beordras att ge upplysningar som också kan vara värdefulla för bedömning av i vilken form konkursen skall handläggas. Det är klart att ett särskilt utredningsförfarande, som har aktualiserats i den här reservationen, i vissa fall skulle kunna fylla ett visst behov, men å andra sidan är det en uppenbar nackdel med den tidsförskjutning som härigenom uppstår. Även om den i vissa fall kan bli relativt kort, bör man inte institutionalisera förfarandet på det sätt som reservanterna yrkar på. I och med att advokater som regel blir förvaltare för både mindre och ordinära konkurser finns det inte heller någon större nackdel förknippad med en övergång från den ena handläggningsformen till den andra, som jag tidigare har berört. Det här gäller propositionens förslag i motsats till socialdemokraternas modell, och man behöver inte i ett sådant läge byta advokat eller förvaltare om inte andra skäl talar för det. Därför tillstyrker utskottsmajoriteten propositionens uppläggning och avstyrker den socialdemokratiska reservationen. I propositionen föreslås vidare att kvarstad eller skingringsförbud skall kunna läggas på gäldenärens egendom i avvaktan på att konkursansökan prövas. Detta kan vara nödvändigt i vissa fall. I reservationen 10 framhåller de socialdemokratiska ledamöterna i lagutskottet att beslut om kvarstad eller skingringsförbud skall gälla inte bara fram till konkursdomarens beslut om konkursen utan också därefter ända fram till dess att egendomen omhändertagits av förvaltaren. Nu är det ju så att gäldenären förlorar sin rådighet över egendomen omedelbart då han försatts i konkurs, och förvaltaren kan alltså ta hand om den. Skulle kronofogdemyndigheten då ha tagit hand om egendomen genom kvarstad eller på annat sätt, är kronofogdemyndigheten berättigad att efter konkursbeslutet överlämna egendomen till förvaltaren. I varje fall kan inte gäldenären ha rätt att utfå egendomen. I övrigt finns det bestämmelser i 17 kap. 13 § brottsbalken som reglerar gäldenärsbrott, som det här blir fråga om, och som skall tillämpas i sådana här sammanhang. Därför kan det inte, menar vi, finnas skäl att vidta ytterligare arrangemang. Vi menar alltså att propositionens förslag är helt tillfredsställande på den här punkten. Så något om den moderata reservationen 11. Den gäller frågan om handräckningsförfarandet vid konkurs, som bl.a. Joakim Ollén tog upp. De moderata reservanterna motsätter sig utformningen av 54 § och menar att de tvångsåtgärder som där beskrivs innebär långtgående ingrepp i gäldenärens integritet. De anser att beslut om åtgärder bör fattas av konkursdomaren eller rätten, så att man på så sätt får en exekutionstitel, som det heter. Då säger Joakim Ollén att han har svårt att förstå varför man i sådana här sammanhang inte skulle behöva ha en exekutionstitel. Utskottsmajoriteten delar i det sammanhanget departementschefens bedömning att själva konkursbeslutet bör kunna anses som ett tillräckligt myndighetsbeslut för förvaltaren när det gäller att begära en sådan här handräckning. Utskottet framhåller vidare att kronofogdemyndigheten redan f.n. i vissa fall har rätt att utan särskild exekutionstitel vidta vissa handräckningsåtgärder. Ur säkerhetssynpunkt kan det alltså inte riktas några invändningar mot den här föreslagna anordningen, och från praktiska synpunkter måste den kunna medföra fördelar. Det är därför vi avstyrker moderaternas reservation. Låt mig, herr talman, bara med några ord beröra också kommunisternas motioner i den här frågan. Motionärerna utgår tydligen från att det som regel i de stora konkurserna — jag får utgå från att det är sådana det gäller — skall vara en hel grupp förvaltare. Man går t.o.m. så långt att man säger — C.-H. Hermansson strök själv under det här — att när det gäller större företag med flera fackliga organisationer, bör var och en av dessa vara företrädd bland förvaltarna. Det blir en ganska stor skara förvaltare — man skulle kunna säga att någon sorts förvaltarkommitté skulle tillsättas. Jag tror inte att ens C.-H. Hermansson egentligen menar allvar med det, och jag fick belägg för den uppfattningen när vpk:s yrkande lades fram. I det har man inte skrivit att samtliga fackliga organisationer skall vara företrädda.Där säger man i stället, diffust och otydligt, att de anställda i tillämpliga fall skall utse minst ytterligare en förvaltare. Vi har för vår del svårt att se vitsen med ett sådant arrangemang. Som vi framhållit i vår skrivning på s. 88 syftar förslaget till ändring i konkursförfarandet inte bara till att borgenärernas intressen skall kunna tillgodoses i konkursen utan också till att hänsyn till andra intressen, sysselsättningspolitiska m.fl., skall tas. Det måste ankomma på förvaltaren att noga pröva förutsättningarna för ett fortsättande eller ett återupptagande av gäldenärens rörelse. Därvid måste det också vara naturligt att förvaltaren håller god kontakt med facket vid det drabbade företaget. Även om medbestämmandereglerna givetvis gäller i dessa sammanhang, instämmer jag i mycket av det som C.-H. Hermansson sade, inte minst när det gällde att konkurs i väsentlig grad berör de anställda. Jag håller med om att det i de flesta fall måste till mera av åtgärder än vad som kan vara betingat av ett strikt följande av medbestämmandelagens eller avtalens funktion. Man måste förutsätta att omdömesgilla förvaltare håller mycket nära kontakter med de anställdas företrädare. Att rädda vad som räddas kan är till båtnad för alla, både för de anställda och för borgenärerna. Kravet på att förvaltaren skall vara väl förtrogen med arbetsmarknadspolitiska frågor måste givetvis också beaktas när konkursdomaren utser förvaltare. Detta är ofrånkomliga förutsättningar, och det finns ingenting som motsäger synpunkten att denna ordning betydligt bättre än den nuvarande bör kunna stärka de anställdas möjligheter att påverka situationen vid en konkurs. Dess värre är det väl så, som vi också framhållit i utskottets betänkande, att det som regel är alldeles för långt gånget när ett företag går i konkurs. Åtgärder måste vidtas betydligt tidigare. Därför måste det tilltänkta s.k. betalningsinställelseinstitutet, som man arbetar med inom arbetsmarknadsdepartementet, kunna bli ett betydligt mer värdefullt instrument när det gäller att kunna rädda företag som kommit på obestånd. Skall de kunna räddas, bör det ju ske innan konkurstillstånd har inträtt. Därför knyter även jag stora förhoppningar till att det förslag som man nu arbetar med inom regeringen snart skall kunna förverkligas. Jag skall inte gå in på C.-H. Hermanssons synpunkter om konkurskarantän —de har bedömts tidigare. Låt mig bara lugna C.-H. Hermansson på en punkt. Han var orolig för att det efter höstens val inte skulle finnas en regering som skulle kunna genomföra de goda förslag som den nuvarande regeringen håller på att arbeta fram. Justitieminister Romanus var med i trepartiregeringen. Vi Nr 141 upplevde det som oumbärligt att han fortsatte också i folkpartiregeringen, och Onsdagen den det gjorde han. Jag är helt övertygad om att valet i höst ger sådant utslag att vi 9 maj 1979 får möjlighet att behålla justitieminister Romanus på hans post, och då finns det, C.-H. Hermansson, goda förutsättningar för att förslaget om konkurskarantän gänska snart kommer att genomföras. Låt mig, herr talman, bara till slut understryka vad som tidigare sagts under den här debatten och som med skärpa betonas både i propositionen och i utskottsskrivningen, nämligen att det nu föreliggande förslaget bör innebära betydligt ökade möjligheter att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. Förslaget i propositionen och de kompletteringar som utskottet gjort bör vara ägnade att ge samhället ökade möjligheter att bekämpa den ekonomiska organiserade brottsligheten som vi i dag alla är bekymrade över. Med dessa ord vill också jag, herr talman, för min del yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag noterar att Bernt Ekinge förklarar att det ingenting gör att exekutionstiteln inte finns i de fall man skall vidta handräckningsåtgärder genom kronofogdemyndighetens försorg. Så anför han exempel på att detta inte behövs i vissa andra sammanhang. Det är då frågan om återtagande av gods som är köpt enligt lagen om avbetalning. Jag vill bara säga till Bernt Ekinge att det inte går att jämföra dessa båda saker — återtagande av gods köpt enligt lagen om avbetalningsköp och de ganska långtgående åtgärder som en kronofogde kan vidta enligt den föreslagna bestämmelsen på detta område. Vi kan inte förstå varför regleringen på detta område skall skilja sig från den övriga utsökningslagstiftning som finns. Vi kan inte förstå varför man just på den här punkten skall eftersätta de ändå viktiga rättssäkerhetskrav som ligger iatten exekutionstitel skall finnas för att man skall kunna vidta dessa ganska ingripande åtgärder. Dessa åtgärder skall ju också kunna rikta sig mot tredje man, vilket har föranlett lagrådet att uttala att man bör vara utomordentligt försiktig. Också detta är ett argument för att verkligen ha exekutionstiteln här och att också på denna punkt slå vakt om de enskilda människornas rättssäkerhet.
Herr talman! I den proposition som vi hade att handlägga 1976 redovisades en rad remissvar från fackliga huvudorganisationer som tillstyrkt förslaget med kronofogdemyndigheten som förvaltare. Jag måste tyvärr konstatera att den fackliga ombudsmannen Bernt Ekinge inte tar någon hänsyn till dessa remissvar utan lämnar dem helt åt sidan. När jag så i dag utförligt motiverar vår mening att kronofogdemyndigheten skall vara förvaltare, kan jag inte frigöra mig från uppfattningen att Bernt Ekinge tidigare inte tycks ha upptäckt alla dessa argument utan först i dag får dem klara för sig. Han kan inte rikta några andra argument mot mig utan 75 säger bara att argumenten för kronofogdemyndigheten också kan användas som argument mot kronofogdemyndigheten. Det vore bättre om Bernt Ekinge för kammarens ledamöter redovisade en rad argument som belyser varför advokaterna absolut skall vara förvaltare i mindre konkurser. Då hade vi debatterat på lika villkor. Ju fler inlägg man hör från majoritetens sida desto mindre kan man frigöra sig från uppfattningen att man för det första på ett tidigt stadium bestämt sig för att advokater skall vara förvaltare i alla konkurser. För det andra talar man om nödvändigheten av att få en helhetslösning. Det sistnämnda brukar inte vara så vanligt från de borgerliga partiernas sida, utan de brukar ofta tala om nödvändigheten av att göra dellösningar. Så har dock inte skett i detta fall. Mot det här som bakgrund tror jag inte att Bernt Ekinge skall tala så mycket om vem som sitter fast i låsta positioner.
Herr talman! I motsats till Bernt Ekinge skall jag inte göra några valprognoser. De får karaktären av vittnesbörd, och varje parti kan ju stiga upp här och göra sådana, men jag tycker inte att de tillför debatten någonting väsentligt. Vi är skeptiska — det vill jag gärna erkänna — mot regeringarnas vilja att vidta verkligt effektiva åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Samtliga tre regeringar som suttit under de senaste åren har varit slappa när det gällt att ta initiativ för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Vi tycker inte att riksdagen skall avhända sig sina rättigheter och sina skyldigheter att själv ta initiativ härvidlag också när det gäller en direkt skärpning av lagstiftningen. Men den fråga som Bernt Ekinge ägnade den större uppmärksamheten åt var vårt förslag, att de anställda skulle få tillsätta en förvaltare. Han sade att han tyckte att vårt yrkande var diffust och otydligt när han fick syn på det. Jag vill då påminna om att det i huvudsak är precis samma yrkande som det som finns i motionstexten och som han kunde ha läst tidigare; den enda skillnaden är att man nu begär att regeringen skall ta initiativet. Huvudfrågan är ju följande: Skall de anställda ha möjlighet att vid konkurser verkligen utöva någon maktbefogenhet och få sina intressen tillgodosedda, eller skall de inte ha det? De övriga partierna anser att de inte skall ha det. Bernt Ekinge menar att man kan lita på den utsedde förvaltaren, vare sig det nu blir en advokat eller en kronofogde — det får vi se efter voteringarna här — men att de anställda inte själva skall ha de möjligheter som krävsi vpk-motionen. Samtidigt erkänner han emellertid att det finns mycket i vad jag har sagt som motivering för förslaget, och han håller med om att det behövs mera än bara de befogenheter som finns enligt medbestämmandelagen, men han vill inte acceptera något initiativ från vår sida för att det skall bli något mera än medbestämmandelagens rättigheter om diskussioner och insyn. Han förlitar sig i stället på en advokat eller en kronofogde. Jag tycker detta är en något inkonsekvent hållning. Jag tror att de anställda själva har större möjligheter att bedöma sina egna intressen och att företräda dessa intressen, men jag har en känsla av att två olika rättsuppfattningar här står emot varandra. Enligt vår uppfattning har de anställda rätt till sin arbetsplats — det är de som har byggt upp företaget och det är de som skall ha de främsta rättigheterna, också vid en konkurs. Enligt borgerlig uppfattning är det icke på det sättet. Då kan jag förstå att man faller tillbaka på ett formellt juridiskt resonemang och inte i tillräcklig grad vill acceptera ett hänsynstagande till de sociala och ekonomiska realiteter som föreligger. När det gäller företag med anställda är hotet vid varje konkurs främst risken för de anställda att förlora sina jobb. Därför tycker jag det är ett helt rimligt krav att de anställda skall få ha en representant med bland förvaltarna.
Herr talman! Lennart Andersson sade att ett flertal remissinstanser tillstyrkt förslaget om kronofogdemyndighet som förvaltare i mindre konkurser. Jag tillåter mig emellertid att ha en personlig bedömning av lämpligheten av att ha olika institutionella former för förvaltning av konkurser. Som jag sade tidigare är det otvivelaktigt mycket starkare att ha en enhetlig uppbyggnad. Att man då på socialdemokratisk sida anser att kronofogdarna är utomordentligt väl lämpade i det ena fallet men att advokaterna tydligen är utomordentligt väl lämpade i det andra fallet har jag litet svårt att förstå. Det ger ingen enhetlighet. Det är på den punkten som jag tillåter mig att ha en helt personlig uppfattning, som nu sammanfaller med både propositionens och utskottets. Jag har alltid sagt, herr Andersson, att bara en megafon för andra vill jag inte vara. Sedan respekterar jag LO:s och TCO:s synpunkter i det här sammanhanget, men jag tror att när man i de organisationerna får se det här förslaget, kommer man säkerligen att säga: Nu ser det ändå riktigt vettigt ut! Lennart Andersson sade också att jag tydligen först nu har fått klart för mig vilka deras argument är. Nej, det var bara den långa listan av mycket egendomliga argument som jag fick klar för mig först nu. De många punkterna har jag inte sett förut, och jag blev därför något förvånad, framför allt över att de var så svaga. Det är bättre att jag talar om hur vi vill ha det, säger Lennart Andersson vidare. Ja, men det gjorde jag ju också. Jag hade visserligen inte mer än tre punkter på min lista, men det betydde naturligtvis att jag bedömde dem som så mycket starkare. För det första sade jag att det är angeläget att man kan ställa samma kravbpå kvalifikationer för förvaltare när det gäller både ordinära och mindre konkurser. För det andra sade jag att vi är överens om att vid ordinära konkurser skall advokaterna vara förvaltare. För det tredje sade jag att det kan bli nödvändigt att låta konkurser föras över från den ena förvaltningsformen till den andra, och då är det angeläget att man inte blir tvingad att byta förvaltare. Detta är, menar jag, utomordentligt starka argument. Jag hoppas att detta också tillgodoser Lennart Anderssons önskemål om helhetslösning. Om han är intresserad av helhetslösningar -— vilket jag fick ett intryck av — borde han ha anslutit sig till utskottsmajoriteten. Det är en naturlig slutsats av vad han sade. C.-H. Hermansson säger att han inte vill göra några valprognoser. Nej, men han gjorde det i alla fall. Han sade ju att han var orolig för hur det skulle se ut efter valet, och det fattade jag som i varje fall ett uttryck för någon typ av valprognos. Det är riktigt, C.-H. Hermansson, att vi är överens om det betydelsefulla i att facket kommer in. Men vi vill att det skall komma in tidigare. När en konkurs är verklighet, då är det som regel för sent. Man kan inte säga att den anställde har rätt till sin arbetsplats när företaget har gått i konkurs — det vore att gå långt. Jag vill säga: Vi måste slå vakt om de anställdas möjligheter att komma in på ett så tidigt stadium att alla synpunkter kan beaktas i god tid. Då fäster jag stora förhoppningar vid det betalningsinställelseinstitut som man arbetar med inom regeringskansliet. Det tror jag, C.-H. Hermansson, är en betydligt bättre lösning.

kunna få den handräckning som han i speciella sammanhang kan behöva, utan att man har en ytterligare omgång då man går till konkursdomaren eller till rätten. Vi menar inte att förslaget får medverka till att det blir någon rättsosäkerhet. Men både ur borgenärssynpunkt och ur allmän förvaltningssynpunkt när det gäller konkurser är det viktigt att man kan vidta åtgärder relativt snabbt; det talar erfarenheten för. Det är därför som en sådan här möjlighet borde finnas.

Herr talman! Bernt Ekinge sade nu att facket borde komma in tidigare när det gäller bestämmanderätt, innan det blir konkurs. Och det är alldeles självklart att vi delar den ståndpunkten. Vi har gett uttryck för det vid ett flertal tillfällen, då vi har krävt demokratiska frioch rättigheter för de anställda — att de skall ha vetorätt när det gäller investeringar, när det gäller avskedanden och personalpolitiken över huvud taget. Då skulle de få en möjlighet att utöva ett verkligt inflytande på företagets skötsel. Men såvitt jag vet har Bernt Ekinge aldrig stött dessa motioner här i riksdagen. Nu menar han att införandet av ett s.k. betalningsinställelseinstitut skulle ge möjligheter för facket. Jag kan inte uttala mig på den punkten, för jag känner inte till de konkreta förslag som eventuellt kan finnas eller komma att framläggas. Men jag anser det i så fall otillräckligt. Facket måste komma in långt tidigare och under helt normala förhållanden. Jag kan å andra sidan inte inse varför det förhållandet att facket inte har fått vara med tidigare skall hindra det att vara med när man har kommit till en konkurssituation. Det finns inte någon logik i det resonemanget. Eftersom facket tidigare inte har haft några rättigheter, skall det inte ha några då heller, resonerar tydligen Bernt Ekinge. Vi i vpk är anhängare av ökade rättigheter för de fackliga organisationerna, Nr 141 dvs. de anställda, i alla lägen och i alla situationer — även när det har gått så Onsdagen den långt att företaget är i en konkurssituation. Det är den situationen som viidag 9 maj 1979 diskuterar, och det är det enda som vi har möjlighet att ta ställning till. Men då finner vi att såväl de borgerliga partierna som socialdemokraterna säger bestämt nej till vpk:s krav att de anställda skall få en representant bland förvaltarna. Jag tycker att detta nej är avslöjande.
Herr talman! Låt mig i detta sammanhang till C.-H. Hermansson säga att jag tidigare har läst hans motioner och hans yrkanden. Både första och nu sista gången fann jag dem lika diffusa. Det var anledningen till mitt omdöme, och det står naturligtvis kvar. När det gäller synen på de anställdas möjligheter att få inflytande är vi tydligen överens. Men när det gäller sättet att ordna detta i konkursförfarandet är vi inte överens. Jag är rädd för att C.-H. Hermanssons idé om ett flertal förvaltare i en och samma konkurs skulle kunna leda till en sådan byråkratisering och bindning i hanteringen att det skulle bli till stort förfång för alla parter. Som jag sade tidigare är det naturligt att en insiktsfull förvaltare, när konkurstillståndet har inträtt, tar kontakter och utnyttjar alla möjligheter att låta också de anställda vara med. Att däremot utse en hel förvaltningsgrupp, en kommitté av förvaltare, är icke en praktisk och rimlig lösning. Det tror jag att även C.-H.
Herr talman! Jag vill bestämt protestera mot omdömet att inflytande för de anställda i konkursförvaltningen skulle innebära byråkratisering. Snarare är det avsaknaden av inflytande för de anställda som innebär risk för byråkratisering. Jag vill också bestämt protestera mot omdömet att vårt yrkande skulle vara diffust. Jag läser upp det en gång till, eftersom kammarens ledamöter har att ta ställning till det. Det står mycket konkret i yrkandet ”att riksdagen med anledning av motionen 1978/79:2208, yrkandet 2, hos regeringen begär förslag till sådan ändring i konkurslagen att i tillämpliga fall de anställda skall ha rätt att utse minst en förvaltare”. Jag kan inte finna att detta är diffust — jag tycker att det är ett mycket pregnant yrkande.
Herr talman! Att vi har olika uppfattningar om hur byråkratin verkar beror kanske på — vilket jag inte kan rå för — de sätt som vi har upplevt den på i vår omvärld. Vi har och kommer nog att fortsättningsvis ha olika uppfattningar på denna punkt. Jag tror att C.-H. Hermansson inte har så stark känsla av att man byråkratiserar särskilt mycket — det har jag förstått av debatten. När det gäller själva yrkandet skulle det vara intressant att få veta när det är 79 ”tillämpliga fall”. När skall det vara minst en, och när skall det vara sju förvaltare? Då samtliga fack är representerade på en arbetsplats skall det tydligen vara minst ytterligare en förvaltare, men det kan också bli t.ex. sju. Detta menar jag är ett utslag av mycket dunkla tankegångar, och dem har man alltså givit uttryck för i detta yrkande. Det är klart att man skulle kunna tillmötesgå yrkandet genom att uppdra åt regeringen att lösa upp detta och ge svar på dessa frågor och därmed skapa en rimlig ordning. Men vi avvaktar i stället och ser hur detta kan komma att utformas när vi får de ytterligare förslag som hör samman med konkursförvaltningen.
Herr talman! Herr Ekinge är förundrad över vad som kan menas med ”i tillämpliga fall”. Det menas naturligtvis att när det finns anställda i företagen, så skall de alltid vara representerade. I företag där det inte finns några anställda kan de ju inte vara representerade, herr Ekinge. Svårare är inte den tolkningsfrågan. Det står också klart utsagt i vår motion att när det gäller större företag med flera fackliga organisationer bör var och en av dessa vara företrädd bland förvaltarna. När det bara finns en facklig organisation räcker det med en representant. Jag tycker inte detta är konstigt. Man skall inte krångla till det, herr Ekinge.
Herr talman! Nej, det är klart att man inte skall göra det. Men jag tycker inte att det skall stå opåtalat när man så här försöker snickra till lösningar som i det praktiska livet blir ohållbara. C.-H. Hermansson nämnde fall där det bara finns en facklig organisation. I de flesta fall finns det ju flera. Jag menar att man löst frågan alltför lättvindigt, när man skriver ifrån sig den på det sättet och räknar med att andra skall klara ut konsekvenserna.